Herr talman! Jag vill först nämna opinionsundersökandet. För någon vecka sedan redovisade TEMO en ny undersökning som visade att inställningen nu är vänligare mot flyktingarna igen. Göteborgsundersökningen lär vara gjord 1992, då vi hade den kraftigaste inströmningen av flyktingar över huvud taget sedan andra världskriget. Som svar på frågan vill jag säga att jag inte vill att det skall komma en enda flykting till Sverige. Jag skulle vara glad om det inte kom en enda flykting till Sverige. Då skulle vi ha fred i världen och en situation där människor kunde försörja sig själva och inte tvingades ifrån sina hemländer. Det är en fullkomligt felaktig uppfattning att tro att jag önskar att det skulle komma fler flyktingar. Tyvärr beskrivs vi i Folkpartiet så ibland, och det är självfallet inte fallet. När det kommer människor som ber om vår hjälp skall vi försöka att ge den. Georg Andersson säger också att jag borde lyssna på Ingrid Segerstedt Wiberg. Det gör jag i högsta grad. Hon tillhör de personer som jag har runt om mig och som är mina rådgivare. Det är en av bakgrunderna till att jag tycker att det finns anledning till att på ett objektivt sätt nu pröva hur praxis har utvecklats när det gäller beviljning av uppehållstillstånd av humanitära skäl. Jag vill dock framhålla att det inte är så lätt att göra en sådan prövning. Man måste ha en uppfattning om situationen vid de tillfällen då besluten fattades. Regeringarna har ju tidigare inte motiverat sina beslut, men det gör nu Utlänningsnämnden. Det är ingen lätt undersökning att göra. Jag tycker ändå att vi skall göra ett försök, eftersom det finns människor som är djupt engagerade i flyktingfallen som känner på sig att det har blivit mer bekymmersamt. Jag vill haka på det Gustaf von Essen sade tidigare om att undangömningarna naturligtvis förstärker problemen. De människor som göms har fått sin sak prövad och har inte bedömts ha skyddsbehov i Sverige. Det är klart att det är fruktansvärt att se dessa barn som göms i månader och ibland i år och inte får gå i skolan. Det har ingenting med vare sig väntetider eller avskaffande av tidsregler eller någonting annat att göra. Det är enskilda människor som tar på sig detta ansvar. Så vill jag ta upp frågan om huruvida vi har förändrat kriterierna för att någon skall få stanna av humanitära skäl eller inte. Jag vill göra Georg Andersson uppmärksam på att jag, när jag läste upp svaret, gjorde ett tillägg på en mening. Det är ändå det som gäller i riksdagens protokoll. Jag sade då att de schabloniserade väntetiderna som jag nämnde tidigare dock har avskaffats. Jag vill att man inför riksdagen skall beskriva exakt hur läget är. Det är helt rätt att alla regeringar har strävat efter att åstadkomma förbättringar vad gäller väntetiderna. Man ger nu som jag har sagt tidigare de resurser som myndigheterna över huvud taget bedöms kunna svälja för att kunna fatta besluten. Det har ändrats litet grand. Maj-Lis Lööw säger att väntetiderna hade under tiden kortats ned så att man nu kunde införa reglerna om att det skulle utgöra ett särskilt skäl för att få stanna utan egentlig prövning om man hade varit i Sverige i ett eller ett och ett halvt år. Så var inte fallet. När jag kom in i regeringskansliet hösten 1991 fanns det massor med ärenden som man bara ''vägde''. Om en barnfamilj hade varit här i 11 månader och 29 dagar och en annan i 12 månader och 2 dagar skulle man i det ena fallet säga nej och i det andra ja. Om de behövde skydd eller inte var fullständigt ointressant. Jag vände mig med kraft emot en sådan bedömningsordning. Ingrid Näslund beskriver perfekt hur det gick till när man hade treterminersregeln. Man skulle då se om barnen hade gått i en svensk skola eller i en skola på förläggning. Man skulle bedöma vad tre terminer innebar -- var det hösten hösten eller skulle man räkna i tid? Det är precis det man håller på med när man har en schabloniserad väntetidsregel. Vi måste komma bort ifrån det. Det kan inte vara det som är avgörande för om människor skall få skydd i Sverige eller inte. Det är bakgrunden till att vi tar bort väntetidsreglerna. De reglerna har ju också till effekt att människor försöker fördröja behandlingen av ärendena, eftersom de vet att de får stanna om de har lyckats komma över tidsgränsen. Det är viktigt att vi riktar in oss på att det är skyddsbehovet som skall vara avgörande. Jag tyckte alltså inte att det var svårt att avskaffa treterminsregeln. Det skedde inte hösten 1991, utan faktiskt hösten 1992 -- den 8 oktober. Det kontrollerades att det inte fanns en massa barnfamiljer som hade suttit och väntat och tyckte att de omfattades av treterminsregel då man skulle ta den ''förmånen'' ifrån dem. Det kunde då konstateras att det skulle beröra mycket få barnfamiljer. De flesta barnfamiljer hade varit här kortare tid än tre terminer. Vi såg framför oss att jugoslaverna läts sitta och vänta. Om vi hade haft dessa tidsregler skulle vi inte ha fått pröva jugoslavernas ansökningar mot skyddsbehovet när de skulle tillbaka, utan vi skulle ha konstaterat att de hade varit här i ett år och därför fått stanna. Jag tycker inte att det är en politik som politiker skall ägna sig åt. Vi måste tänka, och inte bara ha schabloniserade regler. Det är på det sättet, Ingrid Näslund, att Sverige har antagit barnkonventionen. Man för dock inte omedelbart in hela konventionen i svensk lagstiftning rakt upp och ned. Den får så att säga inte direkt effekt, utan vi ändrar våra svenska lagregler. Det har vi gjort, och vi har konstaterat att de stämmer överens med barnkonventionen. I den meningen skall Utlänningsnämnden också tillämpa det substansiella innehållet i barnkonventionen. Man skall naturligtvis inte läsa texten exakt i juridisk mening när beslut fattas. Det viktiga är att konstatera att den undersökning som FN nu har gjort om huruvida Sverige följer barnkonventionen visar att vi följer den till punkt och pricka. Vi har fått godkänt sånär som på frågan om förvaret av barn. Det är verkligen inte mitt fel att vi har fått den anmärkningen.
Herr talman! Det är litet rörande att se tre invandrarministrar som har försökt att under årens lopp klara denna väldigt svåra fråga och egentligen dess värre inte riktigt lyckats. Det är nog ett omöjligt jobb på många sätt. Det inser jag efter att ha trängt in i frågan. Ni har ju faktiskt inte lyckats att förankra svensk flykting och invandrarpolitik hos opinionen. Jag nämnde det i mitt förra inlägg också. Det finns fortfarande oklarheter. Människor förstår inte alla dessa begrepp. Det är inte bara så att de inte förstår de facto-begreppet, Genèvebegreppet eller vad som är humanitära skäl osv. De kan dessutom inte skilja på asylsökande, flykting och invandrare. Dessa begrepp glider in i varandra. Folk tror dessutom att vi tar emot 80 000 människor när vi tar emot kanske en tiondedel härav, eftersom många avvisas. Allt detta har man misslyckats med att förklara. Det är bara att konstatera att ni från er sida inte har lyckats få till stånd en förankring i opinionen. Kostnaderna för vår flykting och invandrarpolitik är skyhöga och i kraftigt stigande år från år. Också det är en effekt av ert relativa misslyckande. Inte heller väntetiderna, som här sades vara så svåra och som alla invandrarministrar kämpar med, har egentligen någon av er lyckats komma till rätta med. Väntetiderna är det stora problemet för närvarande i den interna hanteringen i landet. Lagstiftningen är oklar och inte uppdaterad, men skall nu ses över i en ny utredning. Den som vi har i dag är inte till fyllest för de situationer som råder. Detta är min första period i riksdagen, men jag har tidigare följt dessa frågor på avstånd och varit engagerad på andra sätt. Det verkar som om egentligen inte någon riktigt gillar den invandraroch flyktingpolitik som i dag förs, oavsett på vilken sida man står. Jag hör mycket från de grupper som värnar om flyktingarnas rätt och intressen, och de säger att praxis har skärpts och att det har blivit svårare och besvärligare. Andra säger: Det är ju fritt fram för alla, det är så många som kommer hit, varför skall de komma hit osv. Ett problem som ingen av er tre har lyckats lösa är att ge en information som folk förstår och respekterar. Det finns mycket kvar att göra, och jag avundas inte någon jobbet som invandrarminister. Jag kan föreställa mig att det är bland det svåraste som finns.
Herr talman! Gustaf von Essen var inne på att det inte är något lätt jobb att vara invandrarminister. Jag vill dock säga att det också måste vara riksdagsledamöternas ansvar, oavsett om man tillhör regeringspartierna eller oppositionen, att föra ut information om vad vi beslutar i Sveriges riksdag om flyktingpolitiken och om hur vi tillämpar detta. Vi har många tillfällen att träffa våra väljare och bör då göra allt vad vi kan för att få förståelse för att det finns människor som är i nöd och som behöver hjälp från Sveriges sida. Jag vill också säga att det blir verkligt allvarligt, nu när vi har en extra svår situation i Europa, om alla länder börjar fundera på att strama upp sin flyktingpolitik, så att det blir svårare för människor att någonstans finna en fristad. Jag är helt inne på samma linje som alla andra här i dag tycks vilja följa, att vi naturligtvis skall göra allt vad vi kan för att hjälpa människor att komma till rätta med sina problem närmare sina hemländer. Det är ingen som har något emot det. Vi vill naturligtvis också få till stånd överenskommelser med andra länder. Jag har bl.a. talat om detta i Nordiska rådet, och jag har bl.a. hört att man från kristdemokratiskt håll i Nordiska rådet har agerat för att alla nordiska länder skall ta ett större ansvar. Jag vet också att det förekommer att man i andra nordiska länder tycker att man där själv gör för litet. Det finns alltså en öppenhet för sådana diskussioner, som vi får vara glada för. Vi har gemensamma problem som vi måste lösa, men ingen tror väl att vi kan möta de oerhörda uppgifter som vi står inför i Europa framöver, om alla länder försöker strama upp sin flyktingpolitik. Låt mig exempelvis peka på situationen i öst. Den kan komma att ställa mycket större krav på oss och andra än vad förhållandet är nu, även om situationen i dag är svår. Vi behöver verkligen använda all kraft för att få människor att förstå. Därför är det olyckligt att det också från riksdagen kommer signaler som pekar i rakt motsatt riktning. Vi som diskuterar dessa frågor just nu har i alla fall någorlunda samstämmiga idéer om vad som behöver göras och är villiga att anstränga oss för att försöka få till stånd en så bra och humanitär flyktingpolitik som möjligt. Jag vill också säga några ord om barnkonventionen. Det har gjorts en genomgång av läget i dessa sammanhang här i Sverige, och då riktades inga starka anmärkningar mot oss. Bengt Westerberg har dessutom sagt att Sveriges lagar stämmer bra överens med FN-konventionen om barnens rättigheter. Men han tillstår också att tillämpningen av lagar och bestämmelser inte alltid är i överensstämmelse med barnkonventionens intentioner. Jag är oroad över att Utlänningsnämnden själv anser att den rent lagmässigt inte är tvungen att tillämpa konventionens bestämmelser.
Herr talman! Gustaf von Essen tycker att vi tre inte har lyckats. Men det kan, som sagts, inte vara tre invandrarministrars ansvar, utan det måste faktiskt vara allas ansvar att engagera sig i dessa frågor och att försöka hjälpa till med att förändra opinionen. Vare sig man är ledamot här i kammaren eller åtminstone tillhör ett politiskt parti och är med i samhällsdebatten, har man det ansvaret. Både Georg Andersson och jag är med i denna debatt i dag. Trots att alla säger att det är ett hopplöst och förskräckligt jobb att vara invandrarminister och undrar om det inte är skönt att slippa det, är det mycket svårt att släppa dessa frågor. Man har en bit av hjärtat kvar i detta svåra arbete. Det beror naturligtvis bl.a. på att vi ser det också från de mänskliga utgångspunkterna, även om det som vi debatterar är hur enskildheterna i flyktingmottagandet och flyktingpolitiken skall se ut. Det är intressant att höra Birgit Friggebo med sådan emfas tala om varför väntetiderna inte skall få ligga till grund för någon regel. Det kan såvitt jag förstår även för Birgit Friggebo vara så att väntetid kan spela en roll. Men kruxet är att om det spelar en roll för den ene, skall det göra det också för den andre. Då blir det lätt om inte schabloner och regler -- det var väl aldrig meningen -- ändock en fingervisning. Har den ena barnfamiljen fått vänta länge och därefter fått stanna, om ingenting särskilt talat däremot, kan också den andra barnfamiljen påräkna det. Det är väl inte så konstigt. Till sist hoppas jag att Birgit Friggebo mycket snabbt skaffar sig en uppfattning om huruvida hennes politik är tuffare eller inte. Det är väl ändå litet betänkligt att Birgit Friggebo säger sig inte veta det. Det går, om man är bekymrad för detta, att ge signaler, även om man inte får utöva något ministerstyre.

Det är då viktigt, kanske inte minst för Birgit Friggebo själv, att göra klart att detta inte totalt sett har lett till en stramare flyktingpolitik.
Herr talman! Också jag vill kommentera Gustaf von Essens litet mästrande påstående att ingen av oss tre invandrarministrar har förmått att förankra flyktingpolitiken i opinionen. Vi har väl inte kunnat lära varje svensk hela regelsystemet, men jag vill nog hävda att flyktingpolitiken har förankrats, med eller trots vår medverkan, på ett beundransvärt sätt i den svenska opinionen. Vi har under lång tid kunnat hävda en human flyktingpolitik med ett omfattande flyktingmottagande, fördelat över praktiskt taget alla landets kommuner. Det utgör en ganska stark och robust förankring av flyktingpolitiken, och det tycker jag att man skall erkänna. Sedan gjorde Birgit Friggebo ett något häpnadsväckande inlägg. Jag såg scenariot framför mig: Tidigare har folkpartister stått här i kammaren och med emfas talat om betydelsen av vistelsetidens längd. Vi i den dåvarande regeringen försökte informera om hur vi handlade frågorna. Men det hjälpte inte. Vad vi gjorde var fel, och vi borde ha tillmätt väntetiden högre värde. Nu säger Birgit Friggebo att så snart hon kom till departementet vände hon sig med kraft mot den ordning som hade tillämpats tidigare. Ja, då hade vi inte lyckats förankra den politiken i Folkpartiet. Jag är mycket häpen över den snabba och kategoriska vändning som Folkpartiet uppvisade i just den frågan. Vi kan ha vilken uppfattning som helst om väntetidens betydelse, men när det kriteriet avskaffades blev det en skärpning av flyktingpolitiken. En viktig del i den humanitära aspekten av tillståndsprövningen togs bort. Det är klart att benägenheten för att gömma sig hos dem som ha vistats en längre tid här vid ett avvisningsbeslut blir större än för dem som får snabba beslut. Det är väl alldeles klart. I grunden tror jag att ett helt avskaffande av vistelsetidens längd som ett kriterium har medverkat till en skärpning av flyktingpolitiken.
Herr talman! Jag har hört Georg Andersson säga dessa saker många gånger. Jag har faktiskt gått igenom Folkpartiets motioner, som jag ibland har medverkat till. Där har inte funnits några krav på att införa schabloniserade väntetidsregler. Jag har också medverkat till att granska regeringens handläggning av flyktingpolitiken under den socialdemokratiska tiden. Då framfördes kritik mot de långa väntetiderna. Men det fanns inte några krav på schablonisering. Jag kan icke gå i god för att det inte har funnits enskilda personer i Folkpartiet som i och för sig har haft denna uppfattning. Maj-Lis Lööw säger att jag har inte givit uttryck för någon uppfattning om huruvida min politik har blivit tuffare. Hon menar att det har givits signaler till Invandrarverket och Utlänningsnämnden om tuffare politik. Jag anser att det är en insinuation. Jag har varit mycket mån om att upprätthålla de gränser som finns mellan myndighetsutövning och regeringen. Inga underhandssignaler har givits. Jag har sagt i mitt svar att det har inte givits några direktiv om att det skall vara en snävare praxis i fråga om de humanitära skälen. Dock har vi genomfört förändringar i fråga om de schabloniserade väntetidsreglerna. Det har jag ärligt och öppet redovisat. Det gäller också bakgrunden till detta. Maj-Lis Lööw säger att regeringen har fattat beslut. Jag har inte fattat så många beslut i enskilda ärenden. Men det blev ganska många beslut fattade den 19 december 1991 i samband med att 13 Det är intressant att notera att Utlänningsnämnden har nämndemän till förfogande. Det skulle innebära en breddning i det politiska underlaget i samband med de svåra övervägandena som skall göras bl.a. i bedömningen av humanitära skäl. Nu är det ett 30-tal representanter för våra partier som sitter med och gör dessa bedömningar i stället för en enda minister. Det är ytterst Utlänningsnämnden som lägger fast praxis. Därför är det förvånande att höra dessa rapporter om att praxis skall ha blivit hårdare. Flera från samtliga partier är ju representerade i den dömande verksamheten. Herr talman! Det är intressant att notera vilka som deltar i denna debatt i dag. Vi hade en debatt tidigare, och det var intressant att notera vilka som deltog då. Här finns inte någon representant för Ny demokrati när bedömningen av humanitära skäl i flyktingpolitiken skall diskuteras. Då smiter de undan, och då vill de inte vara med i kammaren. Vi har ett gemensamt ansvar i fråga om att förankra flyktingpolitiken och respekten för människor. Men det finns de som har utnyttjat olika situationer för att misskreditera flyktingpolitiken. Det är en självklarhet att tre invandrarministrar inte har kunnat klara av detta. Här måste till en bredare förankring i Sverige.

Herr talman! Eva Johansson har frågat statsrådet Alf Svensson om han är beredd att medverka till att snarast införa ett återvändandestöd, t.ex. likt det tyska, för flyktingar från Eritra. Arbetsfördelningen inom regeringskansliet är så fördelat, att det är jag som skall besvara interpellationen. Återvandring och stöd till återvandring är frågor som sannolikt kommer att bli alltmer väsentliga i framtiden, bl.a. för att det finns en tydlig koppling till en aktiv biståndspolitik. Vid återuppbyggnaden av ett land kommer den stora kunskapsresurs som finns bland tidigare flyktingar att vara till stor hjälp om de väljer att återvända. Men även ur den enskilde flyktingens perspektiv kan stöd i samband med återvandring vara viktig. Inledningsvis vill jag redogöra för insatser som redan nu görs för att underlätta för återvandring. Detta sker inom ramen för flyktingpolitiken och har hittills inte kopplats till biståndspolitiken. En viktig del är att åtgärderna för invandrare här i landet är utformade på ett sådant sätt att det underlättar för den enskilde att återvända om han så önskar. Det kan t.ex. gälla insatser för att bevara och utveckla hemspråket och kulturarvet. En annan viktig beståndsdel är att stödja och hjälpa flyktingar med återresan. Enligt förordningen om bidrag till flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land får Indvandrarverket lämna bidrag för skäliga resekostnader samt för uppehälle under de första dygnen. Beloppet är för närvarande maximerat till 1 500 kr per person, men maximalt 7 500 kr per familj. Vidare bör nämnas att Invandrarverket ekonomiskt stöder olika återvandringsprojekt, bl.a. Sociala Missionens återvändarprogram. Dessutom har Eritreanska Riksförbundet erhållit projektpengar till förberedelse av repatriering av eritreanska flyktingar. Det är viktigt att notera att samtliga stödåtgärder inte på något sätt omfattar asylsökande. Frågor om återvandring är föremål för översyn av den parlamentariska kommitté som regeringen tillsatt. I direktiven för denna nämns att förslag till en aktiv politik för frivillig repatriering bör läggas fram och att man i detta sammanhang bör överväga hur de åtgärder som vidtas i Sverige kan koordineras med det internationella utvecklingssamarbetet. Mellan den svenska regeringen och den etiopiska regeringen har -- inom ramen för det långsiktiga utvecklingssamarbetet -- diskuterats stödprogram för återvändande. Liknande samtal planeras med Biståndet till Eritrea uppgår under innevarande budgetår till totalt 43 miljoner kronor, varav 30 miljoner i katastrofbistånd och resterande för insatser inom bl.a. energi och förvaltningssektorn. Avslutningsvis vill jag dock återigen betona att det för framtiden är mycket viktigt att sambandet mellan återvandrings och biståndspolitik utvecklas.
Herr talman! Först vill jag tacka invandrarministern för svaret. Jag tycker att det i många stycken är ett positivt svar i fråga om möjligheten att effektivt stödja Eritreas återuppbyggnad. Det är det som är utgångspunkten för min interpellation. Just i dag inleds den sista fasen i Eritreas kamp för självständighet. I dag inleds den folkomröstning som för första gången ger det eritreanska folket möjligheter att själva bestämma sin framtid. Det som händer i Eritrea är en seger för demokratin och folkrätten. Efter att i 30 år ha tvingats föra kampen med vapen kan eritreanerna nu använda röstsedeln. Den militära befrielsen skedde för snart två år sedan. På FN:s inrådan dröjde man med folkomröstningen. Det finns goda skäl för det. Eritrea är ett land utan demokratiska traditioner, med många som inte kan läsa och skriva och med ett folk som är utspritt som flyktingar i snart sagt alla hörn i världen. I ett sådant land tar det tid att förbereda en korrekt folkomröstning. Så långt är allt gott och väl. Men vad den eritreanska regeringen hade väntat sig, och vad som hade varit rimligt, var att världen i övrigt omedelbart ställt upp för att stödja återuppbyggnadsarbetet. Kriget har lämnat efter sig ett sönderslaget land och mycket stora ekonomiska och sociala problem. Stödet har uteblivit eller i vart fall varit väldigt litet och halvhjärtat. ''Efter folkomröstningen'' eller ''Ni finns ju inte än som land'' har man fått till svar på frågorna om stöd. Även Sverige har svarat så när det gäller det viktiga långsiktiga biståndet. Vi har erbjudit i stort sett enbart katastrofhjälp genom enskilda hjälporganisationer och FN. Det är inget dåligt stöd, men det räcker inte. Den här inställningen har i onödan fördröjt en viktig utveckling av t.ex. Jag är glad över att invandrarministern tycks vara beredd att snabbt komma i gång med ett repatrieringsprogram värt namnet. Vid mina besök i Eritrea, i samtal med såväl regeringsföreträdare som andra, har denna fråga ständigt förts på tal. Om välutbildade eritreaner, som tvingades fly undan kriget och bosätta sig i Europa och USA, fick stöd för återvändandet, skulle det vara en effektiv form av bistånd. Det är också väldigt många av dem som tvingades fly som fått sin utbildning i asyllandet. De unga män och kvinnor som stannade och som borde ha fått utbilda sig tvingades i stället ut i kriget för självständighet. Därför saknas nu i stor utsträckning unga välutbildade i Eritrea. Det är därför dessa återvändandeprogram är så viktiga. De skulle snabbt ge viktig kompetens som saknas i dag och som man nu tvingas köpa utomlands. Det blir både dyrt och dåligt, och man blir dessutom beroende av utlandet. Nu förutskickar invandrarministern samtal med den eritreanska regeringen om stödprogram för återvändande. Det är bra. Det är minst lika angeläget när det gäller Eritrea som när det gäller Etiopien, där de redan är i gång. När kan verksamheten -- för det är ändå den som är det viktiga -- med återvändande av kompetens och kunnande till Eritrea komma i gång? Jag menar att detta är oerhört angeläget och att det är bråttom. Eritrea har väntat väldigt länge på freden och självständigheten. Nu har de äntligen vunnit den. Jag tycker att Sverige skall göra allt vad som står i vår makt för att ge vårt stöd i arbetet med att vinna kampen över fattigdom och underutveckling.
Herr talman! Eva Johansson hade ställt frågan till Alf Svensson, men det är jag som svarar. Det var inte självklart vem av oss som skulle svara. Det kan vara oviktigt men det visar på en viss konflikt som finns här eller en brist på aktivitet. I Sverige har vi ju inte i någon särskilt hög grad ägnat oss åt den här verksamheten tidigare. Som jag redovisade i svaret finns möjligheter att ge en liten summa pengar för reskostnader samt för uppehälle under de första dygnen. Men någon substantiell hjälp på bred front har det inte varit fråga om. Jag har också i mitt svar redovisat att det är viktigt att flyktingpolitiken hårdare kopplas till att ge möjlighet till återvändande när fred har uppstått, när förtrycket lämnar landet, när diktatorer faller och liknande. Då hänger flyktingpolitiken också ihop med biståndspolitiken. Det är mycket viktigt att vi nu får en större aktivitet inom detta område. Detta skall den här kommittén bl.a. titta på. Jag sade också i svaret att inom ramen för det långsiktiga utvecklingssamarbetet, som huvudsakligen handläggs av Utrikesdepartementet, är avsikten att diskutera också stödprogram för återvändande från Sverige. Jag utgår ifrån att dessa diskussioner från UD:s sida kommer att tas upp när ledningsfunktionerna i Eritrea har klarnat mer. Låt mig också betyga betydelsen av återvändandet. Ofta har det ju varit en ung och ibland också en välutbildad elit som har lämnat hemländerna när det har uppstått kriser av olika slag. När jag reser runt i världen och besöker olika länder träffar jag ofta personer i ledande ställning, också inom politiken, i regeringsarbete och riksdagsarbete i dessa länder, som talar svenska därför att de under en viss period har haft skydd här i Sverige. När deras länder har frigjorts har de kunnat återvända. De har i högsta grad och substantiellt bidragit till återuppbyggandet av sina hemländer. Den fråga Eva Johansson här har ställt är därför inte någon liten fråga.
Herr talman! Jag ställde en liknande fråga till biståndsministern för ungefär ett år sedan och fick svar av honom. Jag har ingenting emot att det är invandrarministern som svarar den här gången. Det viktiga är att vi får fram ett effektivt program för denna verksamhet. Biståndsministern menade redan då att detta borde utvecklas. Nu verkar det som om inte särskilt mycket har hänt. Jag kan konstatera att det vanliga stödet på 1 500 kr per person som bidrag till resan och den första tidens uppehälle inte räcker ifall man menar allvar med att detta skall vara en effektiv del av biståndssamarbetet. Det är klart att jag är litet nyfiken på varför det inte har kommit till stånd någonting annat. Har man inte sett denna viktiga koppling? Eller har man instämt i kören av människor från världens utvecklade länder som har sagt ''efter folkomröstningen''? Jag blir litet orolig när Birgit Friggebo säger att man först nu kan börja ta upp detta när ledningsfunktionerna i Eritrea har klarnat. Det finns en ledning. Den har funnits i två år. Det är en mycket kompetent ledning, som dessutom mycket väl vet vad den vill. Den har frågat efter det här stödet. Den har frågat världen i övrigt, FN och olika länder efter detta stöd, samma värld som har sagt till dem att vänta i två år med folkomröstningen. Det är egentligen bara det folkomröstningen gäller. Man skall inte utse en ny regering, det kommer sedan. Det finns alltså en ledning i Eritrea, inte tu tal om den saken. Det fördes en debatt för en stund sedan om flyktingpolitiken. Ifrån visst håll menade man att vi borde stödja flyktingmottagande i konflikternas närhet i stället för att ta folk hit till Sverige. Det finns väl anledning att föra den diskussionen, men jag kan inte ställa upp på att ersätta vår skyldighet att ta emot flyktingar, som behöver skydd, med ett stöd till flyktingförläggningar i andra länder. Jag skulle vilja påstå att ett bra flyktingmottagande här, där vi är beredda att ge utbildning och dela med oss av våra demokratiska traditioner, och av vår folkrörelsetradition, kan komma att bli en mycket viktig del av ett kommande återuppbyggnadsarbete t.ex. nu i Eritrea. Det gäller att snabbt finna en modell för att överföra denna kompetens till Eritrea. Jag vet att det finns många som är intresserade av det. Jag är glad över beskedet att invandrarministern ser kopplingen, men varför har det dröjt med åtgärderna?

Herr talman! Sten Östlund har frågat mig om jag anser att läget för industrin i de fyra västsvenska länen är särskilt allvarligt, om jag anser arbetslösheten i länen vara slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser, vilka insatser jag är beredd att vidta och hur jag ställer mig till de förslag till åtgärder för ökad sysselsättning som länen presenterat. Jag är väl medveten om det besvärliga läget i västra Sverige. Tyvärr finns det stora problem i de flesta landsändar i dag, på grund av lång internationell lågkonjunktur samt mycket svåra sviter efter den inflations och spekulationsekonomi som präglade 1980-talet. Alla områden har sina specifika bekymmer. Sten Östlund har frågat mig om jag anser läget i västra Sverige vara särskilt allvarligt. Jag är benägen att hålla med om att den stora nedgången i betydande delar av industrin i västra Sverige är mycket oroande. Arbetsmarknadsläget är bekymmersamt i västra Sverige. De varsel som lagts, tyder på att situationen kommer att bli värre inom den närmaste framtiden. Länsarbetsnämndernas prognoser för västlänen visar att den närmaste framtiden blir bekymmersam. Exportindustrin kan dock förväntas öka sin produktion och småningom anställa arbetskraft. Regering och riksdag har under de senaste årens lågkonjunktur anslagit mycket stora pengar till arbetsmarknadspolitiken. Det är långt mer än vid något tidigare tillfälle. Som bekant är det Arbetsmarknadsstyrelsen som har att fördela till länen de medel som regering och riksdag ställer till förfogande. Under innevarande budgetåret har nästan 6 miljarder kronor tilldelats Göteborgs och För förvaltningskostnader har länen fått ca 500 Dessutom har regeringen nyligen fattat beslut om ytterligare regionalpolitiska medel till länsstyrelserna i västra Sverige. Göteborgs och miljoner kronor i samma beslut. Regeringen fattade beslut om medlen just för att stödja länen i den strukturförändring de står inför. Av innestående länsanslag på sammanlagt 40 miljoner kronor, tilldelades västlänen merparten. Detta understryker att regeringen är väl medveten om det besvärliga läget i landsdelen. Pengarna kan användas till glesbygdsstöd, lokaliseringsbidrag och projektverksamhet. Under beredningen av besluten hölls täta kontakter med representanter från länen. För att komma till rätta med den svåra situationen i västra Sverige liksom i övriga delar av landet, är det avgörande att svensk industri kan behålla och ta till vara nuvarande goda konkurrensläge. Även den offentliga sektorn kan på ett bättre sätt i det korta perspektivet stå för fler arbetstillfällen med ett ansvarsfullt tvåårsavtal. Det är i sammanhanget ytterst väsentligt att ansvarsfulla tvåårsavtal kommer till stånd över hela arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag tycker att arbetsmarknadsministerns svar är allmänt och saknar förslag om hur regeringen tänker ta itu med den svåra arbetslösheten. Västsverige drabbas naturligtvis, som alla andra regioner, av regeringens politik. Vi drabbas av höga räntor, av de orimligt hårda nedskärningarna i kommunerna och av den alltför hårda åtstramningen av konsumtionen. Västsverige drabbas dessutom extra hårt av arbetslöshet på grund av vår industristruktur. Nedskärningarna inom främst bilindustrin har som bekant skickat ut tusentals människor i arbetslöshet. Vi socialdemokrater i Västsverige inser att de flesta av våra problem måste lösas i samarbete. Vi har därför gemensamma program och här i riksdagen gemensamma motioner om satsning på utbildning, forskning, näringspolitik, miljö, investeringar i vägar, järnvägar och annat. Västsverige måste ges förutsättningar att dels utveckla den industri som finns, dels skapa ett mer allsidigt näringsliv. Då duger inte regeringens snåla satsning på infrastruktur, och då duger inte den snåla behandling som regeringen har gett våra högskolor. I min valkrets norra Älvsborg står nu hela 18 000 Det är mer än dubbelt så mycket som vid den förra lågkonjunkturen i början av 80-talet. Då duger det naturligtvis inte heller att regeringen minskar anslagen för arbetsmarknadsinsatser i länet. Fyrstadsområdet, där jag bor, har nu utomordentligt stora svårigheter. Jag vill ändå säga att det samtidigt finns möjligheter, därför att det finns en utomordentligt högstående teknisk kompetens. Därför finns det också optimism mitt i bekymren. Den nya bil som Saab visade i går är ett fint exempel på den framstående tekniska kompetens som finns i fyrstadsområdet. Den har alla förutsättningar att bli en succé och därmed att rädda många jobb i regionen. Tyvärr är regeringens politik ett hinder i arbetet med att ytterligare utveckla denna kompetens och att skapa förnyelse. När kraftfulla insatser skulle behövas, väljer regeringen, som vi har talat om flera gånger tidigare, att missgynna vår högskola. Man satsar alldeles för litet på infrastruktur, och man väljer att avveckla näringspolitiken. Därför är fyrstadsregionen nu på väg mot en mycket hög arbetslöshet. Till hösten riskerar ca 20 % av arbetskraften att stå utan jobb. Därför måste regionen få ökade resurser för att komma i gång med ombyggnader av järnvägar och vägar, och högskolan måste växa. Resurserna för arbetsmarknadsutbildning måste öka ytterligare. Jag skulle också vilja ta upp statens ansvar för jobben i rollen som arbetsgivare. Teli i Vänersborg och Postverket i Trollhättan är exempel på detta. Vid Teli arbetar man nu för att rädda så många jobb som möjligt. Där finns företag som vill satsa på ny teknik med i bilden. Televerket måste nu snabbt ställa upp och underlätta sådana satsningar. Men det är lika viktigt att regeringen inte fortsätter att smita ifrån sitt ansvar genom att gömma sig bakom Postverket har planer på att lägga ner postsorteringen i Trollhättan och därmed skicka ut ytterligare 80 personer i arbetslöshet. Jag tycker att arbetsmarknadsministern borde ha en mening och medverka till att stoppa sådana ytterligare påspädningar av den redan höga arbetslösheten. Jag tycker sammanfattningsvis att regeringens insatser för att skapa jobb på både kort och lång sikt är otillräckliga. Tyvärr finns det inte heller några tecken, vare sig i kompletteringsbudgeten eller i Börje Hörnlunds svar, på att regeringen inser allvaret i situationen. De arbetslösa får nu betala ett mycket högt pris för regeringens passivitet. Det värsta är att misstanken alltmer uppkommer, att regeringen på något sätt håller på att ge upp ambitionen att Sverige skall ha en industri som bygger på högteknologi. Det talas så mycket om låglöneområde, för att klara konkurrens och annat.

Herr talman! Ett jobb, en lägenhet och att inte behöva oroa sig för framtiden -- det är vad vi längtar efter. Det säger några ungdomar i en tidningsintervju. Är det för mycket begärt, frågar de oss politiker. Nej, säger jag, det är en mycket rimlig önskan från ungdomar i Sverige i dag. Den rekordhöga arbetslösheten är ett allvarligt hot mot folkhälsan, konstaterar en doktor i socialmedicin. Det finns stora och konstaterade risker för att i arbetslöshetens spår skall följa ohälsa, allt från självmord, ångest och oro till stress, höjt blodtryck och ökad alkoholkonsumtion. Jag läste om Albin, som kände sig arbetslös ända in i själen. Han berättade om vreden, besvikelsen och hopplösheten, om ledan som smög sig på, men också om tankarna på en ljusare framtid som infann sig efter en tid, när han hade passerat de olika stadierna. Här är det regeringen, med Börje Hörnlund i spetsen, som har ett mycket stort ansvar. Börje Hörnlunds svar på Sten Östlunds fråga om vilka insatser arbetsmarknadsministern tänker göra i Västsverige för att människor skall få jobb lämnar inte någon större vägledning därvidlag, varken för ungdomarna eller för Albin, varken i Västsverige eller någon annanstans i landet. Börje Hörnlund visar en viss förståelse och sympati för att det är bekymmersamt, och det är måhända ett vackert drag. Men det räcker inte. Det räcker inte heller med svaret att exportindustrin förväntas öka sin produktion och så småningom anställa arbetskraft. Om jag minns rätt, går ca 20 % av produktionen på export, och 80 % är inhemsk efterfrågan. Enligt kompletteringspropositionen skall regeringen dra in 46 miljarder kronor i privat konsumtion. Det kan inte bli så många jobb -- eller hur? Vidare säger Börje Hörnlund att regering och riksdag har anslagit mycket stora pengar till arbetsmarknadspolitiken, långt mer än vid något tidigare tillfälle. Tänk att jag minns den sången! Det kommer jag ihåg att Thorbjörn Fälldin sade på sin tid också. Vilken slutsats skall man dra av det? Jo, jag -- och många med mig -- drar slutsatsen att borgerliga regeringar för en felaktig ekonomisk politik, som gör att människor blir arbetslösa och att företagen inte törs investera. Resultatet blir att arbetslösheten kostar 15 % av statens totala utgifter, ungefär 100 miljarder svenska kronor. I går vid presentationen av kompletteringspropositionen sade finansministern att det är arbetslinjen som gäller. Från vilket datum gäller den, arbetsmarknadsministern? Nästan 48 000 människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden i Göteborgs och Bohus län. Mot slutet av året beräknas 25 % av byggnadsarbetarna vara utan jobb. I Strömstad går varannan byggnadsarbetare utan jobb. I Uddevalla kommer drygt 20 % att vara arbetslösa efter nedläggningen av Volvofabriken och fönsterfabriken. Arbetslösheten bland metallarbetarna kommer att vara över 40 %. I Lysekil, med sina 15 400 invånare, är 7,5 % öppet arbetslösa. Räknar man åtgärder av olika slag, är det 1 900 personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. I Dagens Nyheter i går skriver Börje Hörnlund att regeringen satsar sammanlagt 46 miljarder kronor mot arbetslösheten. Det är mycket pengar, och många ställer sig frågan om de inte kunde användas bättre och effektivare. Kommunförbundet har räknat ut att en helårsarbetande privatanställd med en lön på Att det blir så mycket beror på att arbetsgivaravgiften också är inräknad. En person med arbetslöshetskassa kostar, förutom det personliga lidandet, 84 300 kr. Den som lever på socialbidrag kostar samhället 62 600 kr. En arbetslös kostar alltså stat och kommun i genomsnitt 200 000 kr om året. Det är en hygglig årsinkomst för den som har ett heltidsjobb. Var finns de offensiva och framåtsyftande förslagen och besluten för tillväxt som ger människor riktiga jobb? Ett erkännande vill jag ändå ge regeringen och Börje Hörnlund, och det gäller satsningen på utbildning, som vi socialdemokrater anser är såväl nödvändig som en mycket klok insats för framtiden. Kvar står dock att den ordinarie arbetsmarknaden måste bli större. AMS är säkert en bra arbetsgivare, men jag tycker ändå inte att dess ersättningslista skall vara den största i landet. Håller Börje Hörnlund med mig om att det är rimligt av våra ungdomar i Västsverige att begära att få ett jobb och en lägenhet och att slippa oroa sig för framtiden? Tala om för oss västgötar, göteborgare, hallänningar och bohuslänningar hur regeringen skall infria denna rimliga begäran från ungdomarna. Hur vill arbetsmarknadsministern skapa framtidstro hos de enligt

Herr talman! Lisbet Calner sade många kloka ord, men hon glömde det viktigaste: Även dalslänningar vill ha svar på de väsentliga frågor som hon framställde till arbetsmarknadsministern. I Dalsland befinner vi oss just nu i ett sådant läge att ingen egentligen kan presentera några lösningar för hur vi på sikt skall ta oss ur den helt nattsvarta utveckling som vi nu befinner oss i. Den utvecklingen för oss bara längre och längre ned. En av grunderna för den dystra utvecklingen är naturligtvis att vi är så starkt beroende av bilindustrin och dess underleverantörer. För oss är det just nu ett oöverstigligt problem att ingen i regeringen eller här i Riksdagshuset tar på allvar vad vi just nu genomlever och är på väg in i. Om vi tycker -- Ingvar Johnsson ställde tidigare en fråga om det -- att vi kan undvara den svenska bilindustrin och den tekniska kompetens som finns bland underleverantörer och andra kan vi fortsätta att rycka på axlarna åt detta. Om vi inte tycker det får ni nu hjälpa oss i Dalsland. Det är inte bara vårt bekymmer, utan det är hela Sveriges bekymmer, om den svenska underleverantörsbranschen fullständigt slås ut. Jag tycker också att det är viktigt att vi med olika medel försöker komma till rätta med arbetslösheten -- självfallet är det det. Men vi måste gå litet djupare än så. Vi måste fundera noga över hur vi skall hantera denna så viktiga bransch, som just nu är på väg att fullständigt slås ut. Det är branschprogram, industripolitik och näringspolitik som behövs -- det är inte något slags icke-politik, som den vi har varit med om hittills. Utöver bilindustrin och underleverantörsbranschen finns det också en annan bransch som är ytterst viktig för dalslänningarna, och det är turismen och de arbetstillfällen och den utveckling för bygden som den innebär. Där har vi ett annat jättestort problem -- Dalslands kanal. Det är ett nationellt intresse och inte bara ett Dalslandsintresse. Men hittills har Dalslandskommunerna, Värmlandskommunerna och landstinget på egen hand fått stå för driftskostnaderna och ensamma fått bära de bördor som det innebär att hålla den i gång ekonomiskt. När det är en sådan pärla för hela Sverige borde också hela Sverige vara med och se till att kanalen kan leva vidare. Det är ännu ett stort sorgebarn för oss. Man skulle kunna gå in kommunvis -- område för område, företag för företag -- och relatera hur eländigt det ser ut och räkna upp vad som borde göras eller vad som skulle kunna förbättra situationen. Jag kan inte stå här som någon besserwisser och säga: Om vi bara gör exakt så här så löser vi alla problem i Dalsland över en natt. Det är omöjligt. Men jag är alldeles övertygad om att vi genom ett antal åtgärder skulle kunna få utvecklingen på rätt väg. Det är de åtgärderna jag efterlyser -- desperat och med stor ödmjukhet. Det problem som vi just nu står inför kan inte någon tycka att det är roligt att raljera med eller på minsta sätt negligera. Låt mig ta ett annat exempel på hur fel det kan bli. I Bengtsfors kommun finns det ett företag som tidigare var Volvoägt och som är ett typiskt underleverantörsföretag. Det företaget har kommunen hjälpt, egentligen långt utöver sin förmåga. Alla kommuninvånare har ställt upp ekonomiskt och med uppoffringar för att hjälpa detta företag att utvecklas gynnsamt och positivt. Trots det har företaget nu varslat 100 anställda om uppsägning. I just det skedet har Centern som parti genom sin företrädare i Arbetsrättskommittén, f.d. riksdagsledamoten Ingvar Karlsson i Bengtsfors, gått ut med att företaget skall få större möjligheter att självt plocka ut vilka man vill bli av med. Det är vad tidningsrubrikerna i Bengtsfors handlar om just nu. Vad är det för märkvärdig, destruktiv debatt som ni i Centern på det sättet drar i gång i stället för att prata om det som är viktigt? Vems intressen är det ni företräder när de mest utsatta -- de arbetslösa eller de som har ett arbete men kan bli av med det i morgon -- råkar illa ut så fort regeringen lägger fram en proposition eller så fort en borgerlig partiföreträdare lägger fram ett förslag i en kommitté eller liknande? Det tycker jag är mycket märkligt, och det fordrar en förklaring. Det är många dalslänningar som vill ha en förklaring till det, inte minst kommunalpolitikerna hemma i Centern har ett väldigt starkt fäste just i Dalsland. Jag har ibland funderat över när den stora revolten från de borgerliga kommunalpolitikerna skall komma. Om Börje Hörnlund hade varit med på somliga möten i somliga kommunalhus i Dalslandskommuner tror jag att han hade fått höra ett och annat om detta. Är det inte nu dags, arbetsmarknadsministern, att regeringen försöker samla ihop sig -- jag tänker då på alla ministrar och departement -- till ett Dalslandsprogram som anger vad man vill göra för Dalsland och hur man vill att Dalsland skall utvecklas i dag, i morgon och på litet längre sikt? Om det nu inte är någon i regeringskansliet som direkt bryr sig om Dalsland -- det har vi blivit smärtsamt medvetna om -- skulle man väl ändå kunna bry sig om de nationella tillgångar som finns i Dalsland och som är viktiga för oss alla. Vi har faktiskt inte råd att undvara dem, Börje Hörnlund.
Herr talman! Även jag vill tacka för svaret. Jag har viss förståelse för att arbetsmarknadsministern kan tycka att vi socialdemokrater från norra Älvsborg är överambitiösa när tre av oss deltar i den här debatten, men för oss finns det ingen viktigare politisk fråga än att se till att människor får arbete, och rätten till arbete är nu så hotad -- speciellt i vårt län. Arbetslösheten slår nya rekord, och varje dag förlorar vi i Sverige 500 arbetsplatser. I vårt långa län har vi Dalsland, som Britt Bohlin har pratat om, Trollhättan och Vänersborg, som Ingvar Johnsson har talat om, men även Mittenälvsborg med Alingsås, Lerum, Herrljunga och Vårgårda, som är mina hemtrakter. Mycket är sagt om orsakerna till den svenska krisen, men jag undrar om vi inte har förbisett en sak: Vår jakt på effektivisering och produktivitetsökning har, tror jag, drivits för långt inom vissa sektorer. Vi har delat in våra kommuner i resultatenheter och gett varje enhet i uppgift att minska sina kostnader. Vi har satt i gång att interndebitera inom kommunerna, vilket ibland har lett till att vi har lastat över kostnaderna på en annan förvaltning eller en annan budget. Resultatet för samhället som helhet har blivit mycket dåligt. Det tydligaste exemplet är när kommunerna rationaliserar genom att avskeda personal. Om en kommun i den situation som vi nu befinner oss i avskedar en person betyder detta mestadels att hon eller han blir arbetslös och så småningom tvingas att leva på socialbidrag. Detta gör att efterfrågan minskar ytterligare. Det problem vi nu har i ekonomin är en efterfrågekris, och det löser man inte genom ytterligare besparingar. Dessutom förlorar kommunen den arbetsinsats som den avskedade tidigare gjorde. Inom Älvsborgs läns landsting riskerar 400 att sägas upp under 1993. En stor majoritet av dessa är kvinnor. Är det möjligen vårdnadsbidraget som skall bli deras nya inkomst, eller hur tänker sig arbetsmarknadsministern att kvinnor i framtiden skall få sin utkomst? Alla partier vill satsa på den s.k. infrastrukturen. Jag tycker ibland att vi har en alldeles för snäv definition av detta begrepp. Infrastruktur är inte bara vägar och järnvägar, även om det naturligtvis också är viktigt. Det är allt det som behövs för att hålla ett samhälle i gång. Vi borde räkna in skolor och barn och äldreomsorg i detta begrepp. Dessutom visar SKTF i en färsk rapport att satsningar inom vård och omsorg och inom utbildning ger den största sysselsättningsökningen. Den ökade satsning på utbildning som regeringen föreslår i kompletteringspropositionen är mycket välkommen. Ett problem som man också måste komma till rätta med är det bristande intresse för tekniska utbildningar som framför allt flickor visar. Något radikalt måste göras om Sverige skall fortsätta att vara en framgångsrik industrination. I mina hemtrakter, Mittenälvsborg, har arbetslösheten nått oanade höjder. Vi är speciellt hårt drabbade av nedgången i byggandet, eftersom vi har en stor andel av arbetskraften just i byggämnesindustrin. Osäkerheten om vilka regler som skall gälla för finansieringen gör att byggverksamheten inte kommer i gång. Regeringen måste ge klara besked. Såväl individer som byggföretag måste få möjlighet att planera långsiktigt. Det finns några enstaka ljuspunkter. Det ROT program som riksdagen beslutade om var mycket välkommet. Jag efterlyser dock stimulansåtgärder för att man verkligen skall få i gång ROT-projekten i större omfattning. Finns det några sådana planer? Jag vill avsluta med att lyfta fram ett förslag till investeringsstöd på ett mycket försummat område, nämligen vatten och avloppsledningar i kommunerna. Det råder inget tvivel om att utbytestakten i ledningsnätet måste öka. Naturvårdsverket har begärt att kommunerna skall arbeta fram förnyelseplaner och rullande åtgärdsprogram. Men det händer ändå alltför litet i kommunerna, och viljan att höja taxorna för reinvesteringar i näten är svag. Naturvårdsverket, Kommunförbundet anser att det krävs stimulans för att takten skall ökas, särskilt i mindre och glesbefolkade kommuner. Det senare beror delvis på skillnaden i ledningslängd per invånare. Kostnaderna blir för höga. Genom att man stimulerar till reinvesteringar i ledningsnätet åstadkommer man arbetstillfällen för såväl anläggningsarbetare som industriarbetare, samtidigt som man gör en klok investering på ett område som hittills varit mycket försummat.

Herr talman! Ja, arbetsmarknadsministern, det börjar bli jobbigt nu. Jag är den sjätte talaren och kön kunde vara lång, men det är fredag eftermiddag. Men det är nog ännu jobbigare för en stackars arbetslös människa, som kanske har varit arbetslös i tre månader. Han börjar fundera över om han har något självförtroende, vem han är, varför ingen frågar efter honom och vad han har för framtid. Ungdomar som har fått en utbildning kommer ut till ett samhälle där man säger att de inte behövs, att det inte finns någon användning för dem. Vad har en sådan ung människa för framtid? Det är alltså individer som döljer sig bakom de höga arbetslöshetstalen. Varje arbetslös är mycket viktig. Det är en människa av kött och blod. Jag vill ändå drista mig till att ge några siffror från min del av Älvsborg -- södra Älvsborg. Det är ett märkligt län som har två valkretsar. I hela Älvsborg var den totala arbetslösheten den 19 april 11,5 %. Den öppna arbetslösheten var 6 %. Den 19 april var det När vi lämnade över regeringsmakten till de borgerliga var arbetslösheten hälften så stor. Den var för stor också då, men den har under den borgerliga regeringens tid fördubblats. Prognoserna i vårt län talar om att det i augusti kommer att vara en total arbetslöshet på 13,5 % och en öppen arbetslöshet på 9 %. En sista prognos som jag helst inte skulle vilja nämna, men jag måste göra det, talar om att den öppna arbetslösheten våren 1994 kan överstiga 10 %. Läget är alltså dystert. Det finns inget ljus i tunneln. I min länsdel, södra Älvsborg, är visserligen situationen inte lika allvarlig som i norra. Men den är självfallet allvarlig. Tekoindustrin har gått i botten. Den kan inte komma längre ner. Byggnadsindustrin tycks vara utan botten. Där har man en arbetslöshet på ungefär 25 % och en prognos på 40 %. Att vår postorderindustri i Boråstrakten -- som brukar öka sin försäljning i lågkonjunkturer, eftersom folk köper billigare på det sättet -- inte ökar sin försäljning utan minskar den är ett tecken i skyn på hur illa ställt det är. Därmed visas det tydligt att situationen är utomordentlig allvarlig. Landsting och kommuner förlorar, som ni hörde, arbetstillfällen. Det är förfärligt många jobb som vi aldrig kommer att få igen. I södra Älvsborg finns det också många invandrare. De finns säkert även i de andra delarna, men vi har en ganska invandrartät struktur. Det finns dessutom många kvinnor som sitter väldigt illa till. Jag ringde till Länsarbetsnämnden i går för att informera mig om en del saker. Då sades det att det inte kommer några ytterligare pengar till Länsarbetsnämnden i kompletteringspropositionen. Jag blev väldigt överraskad. De pengar som nu finns räcker ungefär till att sätta en tredjedel av de arbetslösa i åtgärder. Visst har regeringen ett ansvar när man kraftigt drar ner stödet till kommunerna. Det är fråga om enorma miljardbelopp. Tidigare var det 7,5 miljarder. Nu är det ännu mer. Det är en rundgång som slutar med att vi i stället får betala ut arbetslöshetsersättning och socialbidrag. Byggpolitiken har blivit lika med byggstopp. Näringspolitiken har blivit lika med att det inte skall föras någon sådan. Den ekonomiska politiken har i alltför stor utsträckning blivit lika med åtstramning. Detta kan inte vara rätt, Börje Hörnlund. Det behövs andra insatser. Det behövs en aktiv statlig näringspolitik, som innebär att man vågar ge sig in i de svåra branschfrågorna och vågar peka på utvecklingsmöjligheter. Det behövs ingen Per Westerberg som talar om att det inte skall föras någon näringspolitik. Det behövs satsningar på olika åtgärder. En åtgärd som har givit alldeles för litet utdelning är utbildningsvikariaten. Där behövs det göras mycket. I vår bygd, som är underförsörjd när det gäller utbildning, behövs det naturligtvis stora utbildningssatsningar. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Hur kan det komma sig att jag, när jag ringer till min länsarbetsnämnd, får beskedet att det inte blir några ytterligare pengar till Länsarbetsnämnden i kompletteringspropositionen? Vad har den frågan för svar? Vad kan arbetsmarknadsministern säga när det gäller åtgärder för att hjälpa invandrarna och kvinnorna att få arbete?
Herr talman! Det är ett visst problem när sex personer ställer frågor och jag har en sjättedel av tiden för att svara på dessa. Men jag vill inleda med att säga att det inte finns någon viktigare uppgift än att arbeta för att vi så snart det bara går skall komma tillbaka till en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Jag tror faktiskt att vi är eniga om att var och en skall försörja sig själv. Jag är övertygad om att ingen tror att jag på egen hand klarar av den internationella lågkonjunkturen. Det handlar också om vissa hemmalagade problem. Vi måste väl litet till mans erkänna att det inte blev riktigt bra i slutet av 80-talet. Då fanns spekulationsekonomin, som gör att den nuvarande regeringen löser in flera tiotals miljarder kronor. Det handlar om affärer som alla är gjorda före regeringsskiftet. Jag anklagar inte den tidigare regeringen, men jag vill bestämt säga att den nuvarande regeringen inte regerade när spekulationen och inflationen pågick som mest. Sedan vill jag dela upp frågan i två delar. För det första har företagen som jobbar med export aldrig i modern tid haft så bra kostnadsläge. Det beror på sänkta arbetsgivaravgifter, avsevärda produktivitetsökningar, låg sjukfrånvaro och kronkursen. Det är oerhört bra bäddat i det avseendet. Det här faller dock inte ut till fullo förrän den internationella konjunkturen kommer tillbaka. Vi har hopp om ett flertal länder, medan det t.ex. ser litet värre ut i Tyskland. Vi hoppas att de har en inneboende styrka och får ett starkare läge under en längre tid så att de orkar ta tag i sina problem. För det andra gäller det budgetunderskottet. Jag tycker inte att det är att leka med. Om vi tar med underskotten i de två fonderna på mitt område -- börjar det nästa budgetår att röra sig om 250 miljarder kronor, eller över 60 000 på var och en arbetande, som ges ut men inte tas in. Jag vet inte om det budskapet innebär en så stark åtstramning. Bara räntan på detta budgetunderskott kommer nästnästa budgetår att vara 25 miljarder kronor, som då måste finansieras på något sätt. Jag ser det som ett stort gemensamt intresse att vi orkar ta oss samman även i besparingspolitiken. Det är bra om besparingarna faller ut när konjunkturen blir litet bättre. I paketet i år finns besparingar som kommer 1995, 1996 och framöver. Det är ett budskap som jag också har hört många ledande socialdemokrater komma med. Problemet med Socialdemokraterna i dag är att de mörkar besparingar. Så har ett parti aldrig någonsin gjort i Sveriges riksdag. Hemligheten skall väl inom kort tas fram till beskådande. Det här med att visa långsiktigt, betyder en hel del för ränteläget. Ränteläget måste ner. Då skapas investeringar och möjligheter att klara mycket skuldtyngda företag. Jag vill också ta upp frågan om avtalsrörelsen, som berör det stora näringslivet och det stora skeendet. Jag har tidigare sagt, bl.a. i LO-tidningen, att jag t.ex. tycker att Handelsanställda och arbetsgivarorganisationerna inom handeln har tagit ett bra ansvar genom att teckna avtal fram t.o.m. första kvartalet 1995. Det ger en säkerhet i planeringen. Kan andra avtalsområden komma efter på samma sätt kommer det att betyda många nya jobb i stället för förlorade jobb, och det är viktigt. Arbetsmarknadspolitiken är viktig på kort sikt. Året som ligger framför oss är nog det mest bekymmersamma året. Därför har det lagts fram ett paket som, om man ställer upp på alla platser med utbildning m.m., sammantaget gäller nästan 440 000 människor. I det här sammanhanget fick vi t.o.m. några små erkännande ord. Det är mer än 10 % av arbetskraften. Har någon socialdemokratisk regering gjort halva den satsningen? Om ni är ärliga får ni nog erkänna att vi i alla fall har viljan. Jag tycker att man skall vara ärlig i Sveriges riksdag. På infrastrukturens område är det nu fråga om en fyrdubbling jämfört med de socialdemokratiska åren. Ingvar Johnsson tog upp frågan om de mindre skolorna. Han vet så väl att jag verkligen vill bredda verksamheten vid de mindre högskolorna. Det har också blivit en mängd nya platser i mindre högskolor. Jag vill icke betrakta den processen som avslutad. För första gången har vi också fått viss forskningsanknytning.
Herr talman! Jag fick inget svar på den fråga som jag tyckte var mest central, nämligen frågan om regeringen är på väg att ge upp kampen för att landet skall drivas vidare genom att vi har en industri som även fortsättningsvis skall bygga på hög teknologi. Sedan till frågan om högskolorna. Regeringen gick häromdagen ut med ett pressmeddelande som visade att årets resultat var 30 miljoner kronor till Lund och 3 miljoner till vår högskola. I kompletteringspropositionen står det ingenting om fördelningen. Under de två år som har gått sedan regeringsskiftet har jag lärt mig att varje gång regeringen avviserar pengar till högskolan men inte gör någon fördelning, håller regeringen fortfarande på och slåss om huruvida det skall bli några pengar till de små högskolorna eller inte. Jag önskar centerpartisterna i regeringen lycka till i kampen mot Per Unckel. Det är mycket viktigt att man i områden med mindre högskolor får möjligheter att utvecklas. Börje Hörnlund säger att vi nu har sänkt kostnaderna så mycket i industrin. Jag kan ta ytterligare ett exempel med den förträffliga bil, som jag talade om för en stund sedan. Det är klart att det sänker kostnaden. Men om man skall bli framgångsrik kan man inte bara leva på export, som Lisbet Calner antydde om den inhemska konsumtionen. Människorna i det här landet måste också ha råd att köpa de produkter som svensk industri plockar fram och som är av god kvalitet. Den extrema åtstramning som man nu gör av konsumtionen kommer att vara ett hinder i arbetet med att skapa flera jobb. Jag tycker att det är synd. Det finns många områden på vilka den här regeringen har fattat beslut som direkt motverkar stimulans av den tekniska utvecklingen. Varför lade ni exempelvis ner den verkstadstekniska delegationen? Det är ett beslut som är ett direkt sabotage emot de ansträngningar som görs för att t.ex. höja kompetensen hos underleverantörerna till bilindustrin. I dag går regeringen ut till de arbetslösa och säger att de skall starta eget. Det kan vara en lösning för någon. Man kan emellertid inte få låna pengar för att starta ett nytt företag. Inte ens regeringens egna råd duger för att hjälpa dem som har drabbats av arbetslöshet.

Herr talman! Nej, Börje Hörnlund, ni regerade inte när spekulationsekonomin var som värst. Men såvitt jag kan minnas reagerade ni inte heller i någon större utsträckning. Hur var det med oppositionens ansvar på den tiden, det ansvar som regeringen med så stor inlevelse kräver av oppositionen i dag? Så över till tjatet om besparingar, som man nu för tiden av någon underlig anledning kallar för nedskärningar. Börje Hörnlund sade att vi skulle vara ärliga, men inte skapar de 11,9 miljarderna några fler jobb. Börje Hörnlund säger i sitt svar till Sten Östlund att även den offentliga sektorn kan på ett bättre sätt i det korta perspektivet stå för fler arbetstillfällen med ett ansvarsfullt tvåårsavtal. Mycket intressant, måste man säga. Vid kompletteringspropositionens presentation i går sades det av såväl finansministern som statsministern att den offentliga verksamheten skall saneras. Har det kommit in ohyra i den gemensamma sektorn? Är det Anticimex som skall tillkallas? Så associerade jag när jag hörde detta uttryck, som kanske inte är det mest lyckade. Vad skall ni sanera härnäst? Vad är det som gäller? Skall det anställas fler människor i kommuner och landsting, eller har arbetsmarknadsministern några förslag som kan ge kommunerna resurser, så att de inte behöver avskeda de 80 000 personer som de nu måste avskeda till följd av den förda politiken? För Göteborgs och Bohus läns del är det ca 4 400 personer som riskerar att förlora sina jobb i kommuner och landsting, trots att behoven av deras insatser kvarstår. Nog är det en konstig politik alltid, inte minst med tanke på vad jag i mitt tidigare inlägg sade om kostnaderna för arbetslösheten. Vill arbetsmarknadsministern var vänlig att bringa litet reda i vad som skall ske? Kommer den offentliga sektorn att stå för fler arbetstillfällen, eller är det kompletteringspropositionens prognoser om minskad offentlig verksamhet som gäller?

Herr talman! Tiden är knapp, arbetsmarknadsministern. Men det hade ju varit fint om det hade funnits med en enda liten mening om Älvsborgs län eller t.o.m. om Dalsland. Det hade varit fantastiskt. Jag skall ta upp en sak som arbetsmarknadsministern berörde i sitt inlägg. Det handlar om hur budgetunderskottet bara på arbetsmarknadsministerns område tar sig uttryck i form av bördor för den arbetande befolkningen. Underskottet är för närvarande 60 000 kr per arbetande. Med en väldigt enkel huvudräkningsoperation finner man att med allt färre arbetande ökar detta underskott. Det är tämligen katastrofalt för var och en som lämnar arbetslivet för att i stället höra till dem som berörs av underskottet när det gäller arbetsmarknadspolitiskt stöd, a-kassa osv. Regeringen företrädare talar ofta om mörkläggning och att vi socialdemokrater hemlighåller våra sparförslag. Den hemligheten delar vi med hela svenska folket, förutom regeringen. Om människor får arbete och betalar skatt, kan de vara med och dela bördan. Då lättar situationen betydligt för oss allihop. Så enkelt är det med den hemligheten. Vi har försökt att inte knussla med denna hemlighet, utan vi har vid många tillfällen försökt att ge både ord och bild åt den. När det gäller arbetsmarknadspolitiken blir det litet konstigt om man från regeringens och arbetsmarknadsministerns sida går ut och säger att vi socialdemokrater aldrig någonsin har lyckats ta fram så många arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller satsningar i infrastruktur som regeringen nu har gjort. Nej, det beror på att det aldrig någonsin under någon socialdemokratisk regering fanns så många arbetslösa att ta fram arbetsmarknadspolitiska åtgärder till. Det var vi väldigt glada för. Vi strävade åt andra hållet, arbetsmarknadsministern, och det var det som var vitsen. De 44000 människor som nu finns i arbetsmarknadspolitiska åtgärder leder mig ofelbart in på tanken på de 400 000 jobb som Thorbjörn Fälldin skulle fixa, men som han i stället tog bort. Sedermera tillskapade den socialdemokratiska regeringen under 80-talet 400 000 riktiga jobb. Det tycker jag är någonting att framhålla. När det återigen gäller underleverantörerna tror jag att vi skall få god hjälp och goda förutsättningar genom en bättre konjunktur. Men problemet är att under tiden medan vi väntar på att detta skall slå igenom för de svenska företagen, slås de ut. Den dagen det vänder kommer det inte att finnas några kvar, arbetsmarknadsministern. Hjälp oss innan det är för sent.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern! Någon sade att tiden är knapp. Det är den förvisso. Men framför allt är tiden knapp för att man skall kunna komma till rätta med det svåra problemet med arbetslösheten, som vi diskuterar i dag. Visst fanns det problem under 80-talet. Men det fritar ju inte på något sätt regeringen från att nu ta sitt ansvar. Regeringen försöker visserligen, men man har inte det rätta handlaget för att lyckas med sina insatser. Det var mycket som var riktigt i det som Börje Hörnlund sade om företagen, exportläget och kostnadsläget, men vi skall inte glömma att det är en misslyckad borgerlig politik som har lett till att kronkursen har fallit -- för att inte använda konstiga ord. Arbetsmarknadsministern sade att vi skall ha tillbaka en fullgod arbetsmarknad. Det är klart att vi socialdemokrater ställer oss bakom detta. Det har tidigare talats om sanering, och för att man skall lyckas med att skapa en fullgod arbetsmarknad borde nog den ohyra som finns inom regeringen saneras. Jag tänker då inte på arbetsmarknadsministern, utan på en del andra kolleger, t.ex. Per Westerberg, som jag apostroferade i mitt förra inlägg. Med den politik som Per Westerberg gör sig till tolk för -- dvs. att man inte skall föra någon näringspolitik -- blir följden mycket allvarlig. Det kan jag se i mina hembygder när det bl.a. gäller dagens tekopolitik. Man måste ta näringspolitiken på allvar, men det gör faktiskt inte regeringen. Regeringen skryter gärna med sina infrastruktursatsningar. Den socialdemokratiska regeringen föreslog 100 miljarder efter sommaren 1991. Vad föreslår den borgerliga regeringen? Jo, 100 miljarder. Det är varken fråga om en fördubbling eller en fyrdubbling. Jag tror att regeringen säkert försöker, men man är inte konsekvent i sitt arbete. Olika delar i regeringen strävar åt olika håll. Man kan inte driva politik på det sättet. Regeringen måste uppträda samlat. Jag vill upprepa den fråga som åtminstone två av oss här har ställt: Hur ligger det till med kompletteringspropositionen och stödet till länsarbetsnämnderna? Den frågan måste få ett svar.
Herr talman! Jag lade särskilt märke till en sak i arbetsmarknadsministerns svar. Det var att var och en skall försörja sig själv. Situationen är nu sådan att 70 000--80 000 människor inom kommun och landsting riskerar att rationaliseras bort inom de närmaste åren. Det är en oerhört allvarlig prognos. Men det verkar som om den högst prioriterade frågan för regeringens politik när det gäller kvinnorna är vårdnadsbidraget. Jag fick ju inte svar på någon av mina frågor, vilket jag har en viss förståelse för. Det är därför som jag helt kort upprepar dem. Min första fråga var: Tycker arbetsmarknadsministern att vårdnadsbidraget är ett bra sätt för var och en att försörja sig själv? Min andra fråga var: Hur skall man få ungdomar att satsa på teknik? För fjärde året i rad minskar andelen ungdomar som väljer tekniska linjer på gymnasiet. Om Sverige skall fortsätta att vara en industrination är detta förhållande mycket allvarligt. Min tredje fråga var: Finns det några stimulansåtgärder för att få i gång ROT programmen? Det var bra att riksdagen fattade beslut om ROT, men det kommer inte i gång. Finns det några planer på sådana åtgärder? Det som jag slutligen skulle vilja ha besked om gäller frågan om VA-ledningarna. Det krävs någonting för att kommunerna skall få i gång utbytestakten. Ledningsnäten för vatten och avlopp har underhållits mycket dåligt. Utbytestakten är i dag så låg att rören inte byts oftare än vart trehundrade år. De håller normalt inte längre än i hundra år. När det gäller vissa material håller de inte längre än i åttio år. Reinvesteringarna skulle ha bekostats med avgifter på VA-taxan, men hittills har kommunpolitikerna varit mycket ovilliga att höja dessa taxor för att investera i de här näten. Anledningen är att kostnaderna drabbar konsumenterna. Kommunpolitikerna har därför varit ovilliga att höja dessa kostnader. I dag uppgår investeringarna till knappt 2,5 miljarder per år. För att få en rimlig nivå borde det vara möjligt att öka dem med minst 20 %. Det finns en viss orättvisa i systemet, eftersom tätbefolkade orter har betydligt kortare ledningssträckor per invånare än de glest befolkade. Dessa ledningsnät går oftast sönder genom påverkan utifrån, eftersom vatten ofta rinner lättare i dräneringsdikena än i marken runt omkring. Eftersom marken är sur, fräts ledningarna sönder. Eftersom tillverkningen av dessa ledningar är inhemsk, oavsett om det är cement eller plastledningar, tycker jag att det skulle vara ett utmärkt projekt dels för att skapa jobb i produktionen, dels för att anlägga och byta ut dessa ledningar.
Jag ber att få erinra om att denna interpellation handlar om arbetsmarknadsläget i Västsverige, och att det inte är en interpellation om arbetsmarknadsläget över huvud taget.
Herr talman! Jag skall svara på frågan om tekniska utbildningar. Min övertygelse är att dessa måste bli mer lättillgängliga.

Därför blir det många åtgärder. Jag har sedan överfört pengar till jättesatsningen på utbildningens område. Jag hade ett enda fel i DN-artikeln. Det stod 46 miljarder, men det skall vara 48,2 miljarder. Underleverantörerna i Västsverige är många och viktiga. De är rätt ofta bilindustrianknutna. Men även de har nytta av det starkt förbättrade inhemska kostnadsläget. Emellertid tar det tid att orientera om beställningarna till en ny underleverantör. Det gäller då att orka med fram till dess att beställningarna kommer. Det förbättrade kostnadsläget är till fördel. Därmed har jag också svarat Berndt Ekholm. Det kommer alltså inte direkt några ytterligare pengar till länsarbetsnämnderna, men man får där en chans att hantera väsentligt fler åtgärder. Jag tycker att Dalsland är ett förtjusande landskap. Jag är övertygad om att länet turistiskt och näringslivmässigt kommer att spela en stor roll framöver. Vi gör nu på olika sätt en översyn av regionalpolitiken. Jag tror att med litet, litet extra hjälp kommer det att bli ett blomstrande och bra landskap. Beträffande kostnadsläget och högteknologin behöver vi just nu ett ganska mycket fördelaktigare kostnadsläge för svenska företag för att man skall kunna komma tillbaka. Men det är farligt att för länge ha ett för gott kostnadsläge, därför att då stannar omstruktureringen av. Jag menar på fullt allvar att vi måste få lugn ett par år för att sedan återigen få ett något högre kostnadsläge i landet som gör att inte omvandlingen skall upphöra, utan att vi hänger med i världen som ett bra land. När dessa stora medel skall fördelas, skall det göras efter svårigheten i resp. län. Tyvärr måste jag då konstatera att en del av de län som i dag diskuteras får en stigande arbetslöshet under kommande år. Detta kommer att innebära att de får en något högre summa. AMS har det ansvaret. Jag har det inte.

Herr talman! Sverige har chansen. Däri ligger tragiken. Den motsägelsefulla rubriken var det på en artikel av Hans Bergström i Dagens Nyheter för en tid sedan. Kostnadsläget i förening med skattereformen ger just nu bra utgångsvillkor för svensk produktion. Därom tror jag att vi kan vara ense, men inte om tagen -- hur vi skall utnyttja möjligheterna -- vilket jag naturligtvis beklagar. Regeringen lägger ju åter fram förslag om en politik som ökar arbetslösheten och minskar tillväxten, trots att den påstår motsatsen. Att gång på gång avvisa Socialdemokraternas förslag till offensiva insatser för att skapa jobb är tragiskt. Vi västsvenskar har väckt en mycket detaljerad och väl genomarbetad motion om möjliga satsningar i Västsverige. Vi begär inte bara regeringens hjälp. Vi gör också väldigt mycket själva. Samarbetet mellan de västsvenska länen är mycket gott. Våra landshövdingar har t.ex. uppvaktat trafikutskottet om satsningar på infrastrukturinvesteringar i Västsverige. Vi samarbetar och marknadsför oss ute i Europa. Mera praktiskt går det till på ett sådant sätt att vi t.ex. har ett gemensamt kontor i Har Börje Hörnlund några intentioner när det gäller att vända tragiken till en taktik och ta chansen att skapa fler jobb, en större arbetsmarknad? Jag tror att många i vårt land skulle bli glada om det blir ett ja på den frågan. Om Börje Hörnlund svarar ja, ber jag honom tala om vilken politik som regeringen skall föra för att säkerställa den köpkraft hos hushållen och den investeringsvilja hos företagen som kan skapa de nya jobben. Jag ber att få tacka för diskussionen.
Herr talman! För att återknyta litet till det som Sten Östlund tog upp för en stund sedan, är jag litet orolig för att vi från Västsverige debattmässigt är i den situationen att stora delar av Västsverige för några år sedan var överhettade. I dag är det fortfarande så att arbetslösheten inte är högre än i landet i genomsnitt. Men om vi tittar på de prognoser som har nämnts här tidigare, ser vi på många områden i regionen förfärande siffror framför oss. Då är det viktigt att vara ute i god tid med de satsningar som skall göras. Det är också mycket viktigt att vi här i riksdagen lyfter fram de problem som vi har. Jag är förvånad över att det här är en debatt med bara socialdemokratiska riksdagsmän och arbetsmarknadsministern och att ingen av de borgerliga ledamöterna från regionen deltar i debatten. Vi har i motioner lyft fram satsningar på järnvägar, vägar och annat. Jag tror nämligen att stora delar av Västsverige har ganska undermåliga kommunikationer. Under några årtionden har man fått mindre satsningar på vägar och järnvägar än många andra delar av landet, just därför att många av dessa satsningar har gjorts av regionalpolitiska skäl. Med den nuvarande situationen på arbetsmarknaden, finns det inte någon anledning till att vår region skall behandlas snålt. Både i fyrstadsområdet och i andra delar av Västsverige ser man det mer och mer som ett problem som tornar upp alltmer att man har för dåliga kommunikationer och att det finns en risk för att företag framöver kan komma att välja områden som är bättre rustade på detta område. Därför är det så oerhört viktigt att vi får mer gehör än hittills för de propåer som vi har framställt på dessa områden. De som är på väg att bli arbetslösa, upplever naturligtvis situationen som mycket pressad, dels därför att de är oroliga för att det skall dröja mycket länge innan de får ett arbete, om de alls får något, dels därför att de är oroliga för att den borgerliga majoriteten nu har fattat beslut om att så kraftigt försämra ekonomin för dem genom de försämrade ersättningarna. Med det anförda vill även jag tacka för debatten, och jag hoppas att Börje Hörnlund kan påverka sina mer svårpåverkade kolleger i regeringen till bra satsningar i Västsverige.
Herr talman! Så mycket debatt blir det väl inte. Jag tycker att det här mest liknar någon form av tipstjänst. Det kan ju vara bra, och det kan behövas, särskilt som Västsverige har speciella problem, även om det naturligtvis finns regioner som är ännu värre utsatta, det är jag medveten om. Jag skall ge ytterligare några tips. Jag tycker att det är mycket viktigt att kommunerna är mer aktiva när det gäller att utarbeta sysselsättningsplaner. Genom det arbetet dyker det naturligtvis upp en hel del idéer. Och en del går säkert att omsätta. Min kommun har jobbat på det sättet. En annan sak som också har en viss anknytning till vår bygd, är att vi jobbar ganska mycket med olika miljöfrågor. Kretsloppstänkandet, som bör ligga arbetsmarknadsministern varmt om hjärtat, är bl.a. omsatt i hanteringen av restprodukter i vår bygd. Det har fött våra tankar om att man måste utnyttja det läge som vi nu har till miljöinvesteringar, utnyttja läget till omställning på olika områden, exempelvis på energiområdet. När man ändå befinner sig i en situation då man måste satsa mycket stora belopp för att hålla sysselsättningen uppe, skall man naturligtvis göra det på ett konstruktivt sätt, dels i form av dessa tillväxtsatsningar, dels i form av en omformning av Sverige till det Miljösverige som jag förmodar att vi ändå alla är överens om. Då är det mycket viktigt att leta upp sådana investeringar på avfallshanteringsområdet och inte minst på energiområdet. Det är något som Centern har stora möjligheter att förverkliga nu, men som vi tyvärr kanske inte ser så mycket av. Jag vill återigen stryka under hur viktigt det är för min bygd att få en bredd i utbildningssatsningarna. Högskolan är viktig. Men det är också viktigt med arbetsmarknadsutbildning av olika slag, komvux, osv. Vi har nämligen en mycket låg utbildningsnivå i södra Älvsborg. Om man skall lyckas tror jag att det krävs att regeringen ändrar sin ekonomiska politik. Den är alltför åtstramande, vilket leder till att det blir rundgång i systemet. Det leder till ökade arbetslöshetskostnader och ökade socialbidrag. Jag bryr mig inte om att kasta in några nya frågor, utan jag står på mig i huvudfrågan, nämligen att en av tjänstemännen i min länsarbetsnämnd i går talade om för mig att det inte blir några ytterligare pengar till länsarbetsnämnderna utöver dem i statsbudgeten som föreslås i kompletteringspropositionen. Är det sant? Jag tackar för debatten.
Herr talman! Jag noterar att jag inte har fått några svar från arbetsmarknadsministern och att jag tyvärr också har fått ett påpekande från talmannen att det som jag har sagt har varit alltför allmänt hållet och att det inte direkt hör samman med Jag hävdar emellertid att frågan om hur ungdomar skall kunna bli intresserade av teknisk utbildning i allra högsta grad hör hemma i Västsverige och i Alingsås, som jag kommer från. På gymnasiet där arbetar man med något som kallas Teknikstugan, där man allvarligt försöker få fram metoder för att intressera framför allt flickor för teknik. Lärarna på gymnasiet och engagerade människor inser att om vi inte får ungdomar intresserade av detta blir det svårt för industrin i framtiden. Detta är en mycket väl förankrad fråga i min hemkommun. Om man sedan blir framgångsrik där och på andra ställen, blir det naturligtvis till nytta i andra kommuner och i andra regioner. Allt hänger väldigt mycket samman. Om ROT-projekten verkligen kommer i gång, har det en ytterst stor betydelse för Mittenälvsborg, därför att vi har en så stor andel av våra arbetstagare hos underleverantörer i byggnadsverksamheten. Jag vill även nämna det här med VA-ledningarna. Åtminstone tidigare hade vi en produktion av sådana rör i Mittenälvsborg. Marken är ovanligt sur i västra Sverige, så det är kanske därför som rören snabbare än som är fallet på andra håll behöver bytas ut. Även om jag inte nämnde några geografiska namn i mitt huvudanförande är exemplen här mycket väl förankrade i Mittenälvsborg -- alltså i Västsverige, som den här debatten handlar om. Jag är fortfarande intresserad av svar på mina frågor. Självfallet inser jag att det är mycket svårt att vara arbetsmarknadsminister i den nuvarande regeringen. Jag tror att Börje Hörnlund skulle lyckas bättre om han övergav regeringen och i stället samarbetade med oss socialdemokrater. Tillsammans skulle vi nog finna bättre metoder när det gäller att lösa nuvarande mycket allvarliga läge för Sverige.
Herr talman! Det förslag som nu lagts fram för riksdagen har en viss prägel, nämligen att fler inte bör sägas upp i företagen. Därför ökar vi utbildningen i företagen. Det blir nämligen en ökning från 8 000 till 28 000 platser. Sedan får vi se i vilken mån man orkar ta emot detta och förhindra varsel. Det finns ju olika typer av varsel. Något som är ganska vanligt är det negativa i tvångsdevalveringen, nämligen att stora utlandslån tvingar ner företag. Det positiva berörde jag inledningsvis. I samband med att nästa interpellation behandlas skall jag mera beröra ungdomssidan av det hela. Därför nöjer jag mig med att nu gå in på bara en sak. Vi ger nu på försök 3 000 välutbildade ungdomar -- akademiker i åldern 25--29 år -- Väldigt många av de små och medelstora företagen, och det finns gott om sådana i Västsverige, behöver ju egentligen litet av det som kommer från högskolorna också. Jag hoppas att man tar chansen. Jag är övertygad om att ungdomarna har goda möjligheter att arbeta in sig, om de bara får chansen. Så något om utbildningsvikariaten och kommunerna. Jag skall speciellt undersöka förhållandena i en kommun i Västsverige där man mycket medvetet har använt sig av utbildningsvikariat för att höja kompetensen. Därmed blir det möjligt att ha kvar personer i verksamheten i form av vikariat. Jag måste först kontrollera att det goda jag hört talas om verkligen stämmer. Sedan skall jag ha samtal med de båda kommunförbunden. I åtminstone tre år, tror jag, har först ni och sedan jag sagt att det bör gå att komma upp till 20 000 vikariat. Men det stannar vid 10 000--12 000. Höjd kompetens har man nytta av framöver i kommuner och landsting. Sedan vill jag vädja om att det talas väl om det tredje året, som bör utnyttjas. Många ungdomar bör gå den vägen i stället för att så att säga hamna på mitt konto. Detsamma gäller all utbildning. Det vore bra om de tillkommande 89 000 platserna, på ordinarie budget, blev besatta. Då skulle det lätta på min sida. Allra sist några ord när det gäller VA-frågor. Jag tycker att kommunerna skall jobba med dessa frågor nu. Detta är icke skattetaksberoende, utan det är taxeberoende. Saker och ting måste göras här.

Herr talman! Harald Bergström har frågat mig om jag ämnar vidta några särskilda åtgärder för att mildra den befarade kraftiga ökningen av ungdomsarbetslösheten samt om jag är villig att lägga fram förslag som ger företagen incitament att anställa ungdomspraktikanter efter avslutad praktiktid. Jag är helt enig med Harald Bergström om nödvändigheten av att angripa problemet med den höga arbetslösheten utifrån ett långsiktigt perspektiv. Den enda väg som kan säkra sysselsättningen är att skapa en grund för stabil framtida tillväxt i hela landet som ger goda förutsättningar för företagande i hela Sverige. Den internationella lågkonjunkturen blev längre och svårare än någon tänkt sig. De hemmalagade problemen, inte minst sviterna efter 80-talets inflations och spekulationsekonomi med därav följande finansiella kriser, ställer i det korta perspektivet stora krav på att det förs en aktiv arbetsmarknadspolitik. Målsättningen är att aktiva åtgärder skall ge de arbetssökande möjlighet att under lågkonjunkturen uppehålla kontakten med arbetslivet samtidigt som andelen passiviserande kontantstöd hålls nere. Regeringen har därför inrättat två nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kan tillgodose behov av stora volymer. Dessa är ungdomspraktiken och arbetslivsutvecklingen. När det gäller ungdomspraktiken får den anvisas i högst sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare sex månader. Den unge får därigenom möjlighet att delta i ungdomspraktik i maximalt tolv månader. Har den unge under denna tid inte funnit något reguljärt arbete, bör arbetsförmedlingen tillsammans med den unge pröva andra möjligheter. Det kan vara reguljär utbildning, annan arbetsmarknadspolitisk utbildning eller t.ex. arbete med rekryteringsstöd. Harald Bergström tar även upp vikten av att vi tar till vara de mänskliga resurser som finns i vårt land. Jag vill därvid fästa särskild uppmärksamhet på ett par av förslagen i den kompletteringsproposition som regeringen förelade riksdagen i går. Det gäller till att börja med förslaget om att 25--29 Praktiken bör efter tre månader övergå till arbete med rekryteringsstöd. Dessa välutbildade ungdomars arbetsmarknadssituation har försvårats kraftigt under den senaste tiden. Risken finns, om tiden mellan avslutad utbildning och arbete inom utbildningsområdet blir alltför lång, att dessa ungdomar förlorar värdefull kompetens. Det utgör ett problem såväl för den enskilde unge som för samhället. Genom att underlätta dessa akademikers inträde på den reguljära arbetsmarknaden kan deras kompetens bidra till att utveckla vårt näringsliv och samhälle. För att ge andra ungdomar möjlighet att i detta svåra arbetsmarknadsläge komplettera tidigare studier eller skaffa sig en grundutbildning har regeringen samtidigt föreslagit ett kraftigt utökat antal utbildningsplatser.

Jag har tagit, och ämnar ta, kontakt med arbetsmarknadens parter vad gäller övergången från ungdomspraktik till arbete. Jag kan för dagen inte närmare redogöra för innehållet i dessa kontakter.
Herr talman! Först vill jag tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Vi kristdemokrater ser, som framgår av min interpellation, mycket allvarligt på arbetslösheten och, i synnerhet, på problemet med ungdomsarbetslösheten. Jag vet att ministern delar denna uppfattning. Jag vill därför passa på att tacka för det engagemang vad gäller bekämpningen av arbetslösheten som jag blev varse i samband med att vi i arbetsmarknadsutskottet för väl ett år sedan behandlade förslaget om ungdomspraktik. Jag är glad över förslaget och över denna åtgärd. Det var en intensiv debatt i utskottet när vi tog ställning till förslaget och dess utformning. Om behovet har det inte rått några delade meningar vare sig då eller nu, men väl om sättet att åtgärda problemet. Vi vet att ungdomsarbetslösheten är problematisk. Vad den vise kung Salomo sagt -- att fåfäng gå lärer mycket ont -- är tyvärr alltför sant. Det visar inte minst en rapport från Folkhälsogruppen. I den rapporten konstateras det att det bland ungdomsarbetslösa finns en ökad risk för drogmissbruk, psykiska besvär, stressjukdomar och annat ont. I kompletteringspropositionen visar statsrådet på en kartläggning som IMO gjorde hösten 1992. Enligt den var ca 40 % av företagarna positiva till att tillsvidareanställa en ungdomspraktikant efter avslutad praktik. Arbetsgivarna trodde att ungdomspraktiken skulle fungera som ett slags provanställning och att det skulle underlätta just det som vi så gärna ville när vi beslutade om införandet av praktiken, nämligen att den skulle övergå i en fast anställning. Men i en senare utvärdering av själva ungdomspraktiken, genomförd i februari 1993, har det visat sig att den inte fungerar riktigt så väl. Det visade sig att inte mer än 15 %, om jag minns rätt, hade fått en tillsvidareanställning efter avslutade sex månaders praktikperiod. Vad beror denna skillnad på? Man trodde ju att det skulle bli 40 %, men det blev 15 %. Det som jag har pekat på i min interpellation är vad jag skulle vilja kalla behovet av en morot, för att företagarna skall anställa de ungdomspraktikanter som det här är fråga om. Jag har frågat berörda på AMS om rekryteringsbidraget kan fungera som en sådan morot. Jag fick då svaret att det väl var tänkbart, men att det stödet är litet väl krångligt för att fungera bra och lättarbetat med de volymer som vi hoppas att det skall bli fråga om framöver. Jag ställde mig frågan: Vad sägs då i kompletteringspropositionen? Jag trodde att rekryteringsstödet skulle skjutas fram i så att säga första linjen där, just för att fånga upp problemet. Men det jag läser ut av kompletteringspropositionen är att ett rekryteringsbidrag endast omnämns i någon bisats som en möjlighet för ungdomarna. Jag läser ut att när det gäller den nya gruppen, akademiker, 25-- 29-åringarna, omnämns rekryteringsstödet som hjälp för att få praktik att övergå i tillsvidareanställning. Det är naturligtvis helt riktigt. Men då talar vi om en mindre och mer avgränsad grupp. Det var just för sådana grupper som rekryteringsstödet var tänkt. Men, Börje Hörnlund, vad skall hjälpa de vanliga ungdomspraktikanterna? Vad skall minska gapet mellan de 40 % som företagarna sade sig vara villiga att anställa och de 15 % som det har blivit? Det var i det här läget som tanken växte fram på en kraftig reduktion av arbetsgivaravgiften som en morot för företagarna att anställa ungdomspraktikanterna. Det är, vad jag kan förstå, en för staten billigare form än rekryteringsstödet och en för arbetsgivarna administrativt enklare åtgärd än rekryteringsstödet är. Därmed bör det vara attraktivt för dem att fånga upp förslaget om arbetsgivaravgiften. Jag vill gärna också peka på att det i den tid vi nu har kommit in i, när det har börjat lätta litet grand, finns en rad företag som jobbar med övertid. Här borde det finnas möjligheter att med en liten morot få dem att anställa folk i stället för att lita till övertidsarbete. Herr talman! Jag tycker nog inte att jag i det svar jag har fått av arbetsmarknadsministern kan utläsa någon större aktivitet av regeringen för att fånga upp det problem vi samtalar om, eller har arbetsmarknadsministern något hitintills outsagt att säga i denna fråga?
Herr talman! Jag vill inte gå arbetslös. Denna rubrik kunde man för några dagar sedan läsa i en av våra större tidningar. Artikeln handlade om en ung flicka som hade sagt upp sig från sitt arbete för att under ett år hälsa på sin far i USA. Vid hemkomsten upptäckte hon att det inte fanns något arbete för henne. Hon menade dock att det gällde för ungdomen att inte förbli passiv under den tid man var arbetslös. Det fanns så mycket man borde engagera ungdomar i, mycket som man kunde studera eller i någon form ta del av och som man kunde ha stor nytta av då man kom ut i arbetslivet. Att inte ta vara på ungdomars engagemang och viljeinriktning är ett svek som kan komma att skada det svenska samhället i själen. Hotbilden känner nog de flesta av oss igen. Därför borde inte diskussionen handla så mycket om problematisering, utan mer om konkreta åtgärder. Vi vet redan mycket om rådande problem genom en rad undersökningar. Jag har, herr talman, i min hemkommun Nacka mött ett antal ungdomar som verkligen har engagerat sig i ett framtidsinriktat miljöprojekt, Miljökonsulterna. Det sker i samarbete med arbetsförmedlingen, kommunen och stiftelsen Det naturliga steget. Som jag ser det har ungdomarnas självkänsla stärkts. Det kan påvisas att dessa metoder stärker ungdomars kontakter med det lokala näringslivet samtidigt som ungdomar förmedlar viktig miljökunskap till näringslivet. De har erhållit miljökunskap, lärt sig marknadsföring och fått mediekunskap inför besök i näringslivet. Studierna av miljömedvetenheten inom detaljhandeln har gett konkreta resultat i butikerna runt om där jag bor. Där finns nu många miljövänliga varor. Det här är ett exempel på framtidsinriktade åtgärder, där miljöfrågorna spelar en viktig roll. Näringslivets miljömedvetenhet ökar och det kommer att visa sig att arbetskraften behöver den kunskapen för att stärka sin ställning på en alltmer internationaliserad marknad. Nu har arbetsförmedlingsutbildningen skurits ned och förutsättningarna för att driva den här typen av bra projekt har alltså minskat. De här ungdomarna har hållit på att jobba i ett bostadsområde som jag känner mycket väl, Jarlaberg. De går ut till skolor, dagis och de boende för att göra dem miljömedvetna. Jag kan verkligen garantera att människorna och barnen där har blivit miljömedvetna. Jag har två frågor att ställa till arbetsmarknadsministern: Vilka konkreta möjligheter finns det att bedriva sådana här miljöinriktade projekt som jag har nämnt inom arbetsmarknadspolitikens ram? Är arbetsmarknadsministern beredd att göra riktade insatser på miljöområdet för de arbetslösa ungdomarna? Herr talman! Det är bra att arbetsmarknadsministern nu äntligen, vill jag påstå, har nyktrat till när det gäller utbildningsplatser. Det är bara synd, tycker jag, att inte arbetsmarknadsministern kunde lyssna på oss när vi i januari månad lade fram förslag om ett helt batteri med utbildningsinsatser, som alltså skulle ge närmare 200 000 människor utbildning. Jag ställer mig ändå frågan just nu: Hur skall man hinna i gång med det tredje gymnasieåret, som jag tycker är oerhört viktigt? Det är bättre sent än aldrig, men tänk vad det hade varit bra om arbetsmarknadsministern hade tagit till sig detta redan i början av året.
Herr talman! Vi kommer tyvärr att under nästa budgetår ha ca 200 000 ungdomar utanför ordinarie arbetsmarknad. Det beror på två saker. Den ena orsaken är att om man inte har varit i arbete är det svårt att få fäste på arbetsmarknaden i den här situationen, när en mängd människor som redan har erfarenhet söker jobben. Den andra orsaken är att när det händer saker och ting i företagen gör regeln ''sist in'' att man kommer först ut. Det är det som sammantaget gör att ungdomarna, som inte alls rår för det som hände på 80-talet, råkar väldigt illa ut, trots att de är oskyldiga till det som ställts till. Till åtgärderna. Det är viktigt att de som går ut tvåårigt gymnasium, och tänker sluta efter de två åren, i den här situationen ändå går det tredje året och att de som har avbrutit studierna redan i grundskolan tar ny sats. Enligt de utvärderingar som gjorts av hur ungdomspraktikanter trivts säger 9 av 10 att det var bra. 8 % tycker att det inte var riktigt bra. Det är i stor utsträckning sådana med bara grundskola. De har alltså inte fått det de tyckte skulle vara bra. De kanske inte har sökt sitt jobb. Det är två åtgärder, Harald Bergström, där jag vid närmare studium av ett väldigt långt avsnitt på åtgärder tycker att pengar inte får fattas. Det ena är att starta eget om idén är hållbar. Det är viktigt att idén är hållbar, för annars ställer man till det för dem som skall starta eget. Den andra är rekryteringsstödet, för rekryteringsstödet är vägen in till ordinarie jobb. Kan man då hjälpa till med 60 % av lönen de första sex månaderna, och det på vanligt avtal, är det en bra åtgärd. Många av ungdomarna får ändå ordinarie jobb, det skall vi också komma ihåg. Det är långt fler ungdomar än så här upp till 25 år som får jobb. Så har vi ungdomspraktiken. Jag beräknar att vi får ha kvar den höga nivån 100 000. Jag hoppas -- jag betonar det väldigt kraftigt -- att ungdomspraktik inte skall vara kvar som en AMS-åtgärd alltför lång tid, utan att vi nu efter dessa höga tal snabbt kan trappa ner den och komma tillbaka till det mera normala. Med tanke på att den tas emot så bra och att arbetsmarknaden är som den är tycker jag att den just nu är ovärderlig. När jag summerar möjligheterna kommer jag fram till att Sverige, om alla goda krafter hjälper till, kommande år skall behöva ha ungdomar på gator och torg. Platserna finns, men det är mycket som skall klaffa, t.ex. att man är beredd att gå en utbildning och sådana saker, om man skall ha den höga målsättningen. Jag har studerat hur det är i övriga västländer. Jag vill starkt betona att inget annat västland, naturligtvis inte heller andra länder, satsar på ungdomarna så som vi i Sverige gör just nu.

Enligt en opinionsundersökning trodde 50 % av ungdomarna att de senast till sommaren skulle få jobb på praktikplatsen. Den senaste månaden fick 20 % av de ungdomar som lämnade ungdomspraktik jobb. Jag hoppas verkligen att det tar sig. Så vill jag också beröra Harald Bergströms inlägg om övertid. Övertid är någonting dyrt. Jag noterar att man kör väldigt mycket övertid i dag. Här tycker jag att man nu skall ta chansen och börja skola in våra ungdomar. Det kommer företagarna att ha oerhört stor glädje av. Det kommer att tillföra företagen mycket. Harald Bergström ville att jag skulle säga litet mer om de samtal som jag för med olika parter. Det är känsliga saker, avtal, icke avtal och sådant. Jag går min runda för närvarande med arbetstagarparter, med småföretagare, som gjort stora insatser, och med SAF för att se vad som går att diskutera fram. Jag måste hela tiden söka nya saker. ALU ihop bör kunna möjliggöra det Anita Johansson är ute efter. Jag betonar väldigt kraftigt i kompletteringspropositionen att passa på att satsa på miljö och kulturvård och sådana saker nu när möjligheten finns. Här finns också ett stort ungdomsintresse. Att engagera ett stort antal ungdomar för miljöutveckling tror jag kan betyda väldigt mycket för hur miljöfrågorna kan föras framåt.
Herr talman! Är det ett hopp som vi har gemensamt, Börje Hörnlund, är det att vi skall kunna få ungdomarna i arbete, i skola eller i åtgärder så att vi, som det sades, slipper att se dem på gator och torg. Det hoppas jag verkligen innerligt. Som sagt: fåfäng gå lärer mycket ont. När vi nu talar om åtgärder kvarstår min fråga om inte en sådan enkel åtgärd som en sänkning av arbetsgivaravgiften kan vara intressant i de samtal som ministern nu skall föra med olika parter. Låt oss ta ett exempel med pengar. Låt oss säga att en ung människa tjänar i runda tal 100 000 kr på ett år. Arbetsgivaravgiften är ca 30 %, som staten då går miste om. En ungdomspraktikant kostar någonstans omkring 75 000 kr per år. Det är alltså så att säga en billigare åtgärd. Jag är ute efter moroten. Ungdomspraktikant kan man ha i sex månader, med en förlängning till maximalt ett år. Jag ser inte att det finns någon motsättning på något sätt här, utan det finns möjligheter. Vi har registrerat båda två att övertid i dag förekommer i alltför hög grad nu när det börjar lätta, när ljuset i tunneln kommer, för man vill verkligen få fast anställning. Sist in, först ut nämndes här. Jag har som bekant sysslat med detta och känner väl till det. Det är någonting som vi verkligen vill undvika. Återigen, ministern, till samtalen med parterna: Ta en liten funderare på om inte en sänkning av arbetsgivaravgiften kan vara en framkomlig väg. Jag tror inte att jag har mer att tillföra debatten, och därför tackar jag för ordbytet.
Herr talman! Samantha, som jag citerade tidigare, säger vidare så här: ''När det här är slut kommer jag nog att bli arbetslös igen. Så länge som arbetsgivarna kan ta gratis ungdomspraktikanter i stället för att anställa så kommer de att göra det.'' Det var därför som jag hakade på interpellationen av Harald Bergström, för jag tänkte att kds och Harald Bergström nu har tänkt om. Men man är väl ute efter att i stället för ungdomspraktikantplatser få ett incitament för att anställa ungdomarna. Om jag får tolka arbetsmarknadsministern positivt så, att man kan driva alla dessa projekt, tackar jag för det. Slutligen en liten fråga om arbetsmarknadsministern tror att platserna för det tredje gymnasieåret kan ordnas till hösten.
Herr talman! I det beslut som gällde det tredje gymnasieåret redan innevarande budgetår förutsattes det att man var beredd att ställa upp med de platser som kom till. Jag reser mycket i landet. Just genom de uppgifter regeringen har lagt på mig blir det inrikes resor. Jag har talat med företrädare för kommuner och län. Jag tycker att det verkar som om man tänker ställa upp på ett hyggligt sätt. Det är det svar som jag t.ex. senast fick från Stockholmsområdet, som har mycket ungdomar. Harald Bergström var ute efter en befrielse från arbetsgivaravgiften eller en sänkning av densamma. Det är en av de frågor i ett batteri av frågor som analyseras och diskuteras på den runda jag är på väg att nu gå; den är inledd. Jag vill vidare notera att vi i och med höstens uppgörelse med Socialdemokraterna nu har en enig riksdag bakom ungdomspraktiken vad avser budgetåret 1993/94 liksom också bakom att det skall vara fråga om högst två sexmånadersperioder, icke mera. Det är i stor utsträckning fråga om att söka upp platserna, och det brukar också lyckas rätt bra. Det framgår av undersökningsresultatet att 9 av 10 av ungdomspraktikanterna har trivts. Om ungdomspraktikanten lär sig mycket under den första sexmånadersperioden, tror jag att det skulle vara dålig ekonomi för företaget att sedan inte försöka gå vidare med rekrytering eller ordinarie anställning. Det tar ändå litet tid att lära upp en ny person för ett företag som behöver få produktion utförd. Med detta tackar också jag för debatten.

Herr talman! Pierre Schori har i en interpellation frågat mig om vilka planer regeringen har för att med största möjliga kraft driva Sveriges kandidatur -- och därmed Nordens -- till FN:s säkerhetsråd för perioden 1995--1996. Frågan om när Norden -- genom Sverige eller något annat av de nordiska länderna -- skall söka plats i FN:s säkerhetsråd tillmäts självfallet största vikt av regeringen. Ett beslut om kandidatur under de närmaste 5--10 åren kräver noggranna överväganden. Det finns många andra länder i vår regionala grupp som har intresse av en plats i säkerhetsrådet. För att vår kandidatur skall kunna lanseras med framgång måste vi ha klart för oss hur andra länder avser agera. Inom vår regionala grupp VOAS -- Västeuropeiska och andra Stater -- kommer man sällan överens om vilka länder man skall föra fram. Detta skapar en osäkerhet. Det vore självfallet en fördel om enighet inom gruppen kunde nås om två kandidater till de två platser som står till gruppens förfogande. De perioder som är aktuella fram till sekelskiftet är inte bara 1995--1996 utan också 1997--1998. Vi har nu, som ett första steg, under de senaste månaderna med övriga nordiska länder diskuterat hur det nordiska intresset att påta sig den viktiga uppgift som en plats i säkerhetsrådet innebär bäst skall tillvaratas. Dessa diskussioner, som äger rum i gott samförstånd, är ännu inte avslutade. Det är riktigt som Pierre Schori säger i sin interpellation, att Sverige -- och Norden -- har ett mycket starkt engagemang i FN. Säkerhetsrådet kan -- sedan öst-västmotsättningarna upphört -- arbeta på sätt som stadgefäderna ursprungligen avsåg. Kraven på att FN skall söka spela en roll i de många svåra konflikter världen ser i dag ökar. Som lojal och aktiv FN-medlem ställer Sverige upp i de flesta av dessa insatser. Den förväntan som finns på Sverige i detta sammanhang visar på att vi är en aktad FN-medlem och att vi förväntas spela en aktiv roll, inte minst vad gäller konfliktlösning och fredsfrämjande verksamhet. Det samarbete mellan FN och ESK som kraftigt utvecklats under det svenska ESK-ordförandeskapet är ett exempel på detta. I det arbete som nu pågår för att reformera FN i dess helhet och skärpa organisationens instrument, deltar Sverige och övriga nordiska länder också mycket aktivt. Jag vill understryka att detta gäller hela FN:s verksamhet, såväl inom området fred och säkerhet som vad gäller ekonomisk och social utveckling, mänskliga rättigheter, miljöfrågor, icke-spridningsfrågor och förbättring av FN:s finansiering. Sålunda kan och vill Sverige fortsätta att vara en aktiv, ansvarstagande och pådrivande medlem i FN. Vi vill därför vara beredda att också påta oss det ansvar som en plats i säkerhetsrådet innebär, vid lämpligast möjliga tidpunkt. Vi måste grunda vår kandidatur på en realistisk bedömning av våra möjligheter. Det måste varje land och varje regering göra. Det är denna bedömning som vi nu är i färd med att göra.

Herr talman! Fru utrikesminister! Jag ber att få tacka för svaret. Sällan har väl frågan om säte och stämma i säkerhetsrådet varit så angelägen som i dessa dagar. Om Sverige hade varit medlem i FN:s styrelse, om Sverige inte hade förlorat möjligheten att tillträda den platsen 28 oktober 1992, hade regeringen t.ex. i dag kunnat driva Bosniens och fredens sak på ett helt annat sätt än vad regeringen nu kan och gör. Men Sveriges nya utrikespolitik vägdes den gången av FN:s generalförsamling och befanns vara för lätt. Underbetyget var i och för sig inte oväntat. I sina första regeringsuttalanden ''glömde'' statsministern bort FN.

Med denna nya Hammarskjöldlinjen. Den blev också underkänd vid valet till säkerhetsrådet. Efter detta fiasko gjorde statsministern saken än värre. Han såg misslyckandet närmast som en fördel: Han var orolig för att Sverige skulle åta sig för mycket internationellt. Det var, fru utrikesminister, mot bakgrund av regeringens dokumenterade ljumhet inför världsorganisationen och den möjlighet Sverige nu har att om ett par år åter ta säte i säkerhetsrådet som jag ställde min fråga. FN är i dag viktigare än någonsin. Bosniendramat understryker angelägenhetsgraden. Jag utgår från att utrikesministern delar min frustration över att Sverige inte kan vara med i säkerhetsrådets överläggningar och föra fram sina synpunkter. Vad vill då regeringen med FN? Om man skall tolka utrikesministerns svar välvilligt, kan man ta fasta på vad hon säger i slutet av sitt svar: ''Vi vill därför vara beredda att också påta oss det ansvar som en plats i säkerhetsrådet innebär, vid lämpligast möjliga tidpunkt.'' Det hade väl varit närmast sensationellt om hon hade sagt motsatsen, även om det kommer från en moderatledd regering. Tyvärr innehåller resten av svaret en lång rad av reservationer och problem, bortförklaringar och ovidkommande sidospår. Jag kan inte se det på annat sätt än att utrikesministerns svar innebär att man saknar viljan, ambitionen och engagemanget i denna fråga. FN har inte prioriterats. Hur skall annars det faktum tolkas att övervägandena ännu ett halvår efter misslyckandet inte är avslutade? Svaret avspeglar också den attityd som statsministern visade upp i oktober, nämligen att detta är en lågprioriterad fråga. Det är lika bra att stå utanför. I stället för att vara pådrivande väljer regeringen att ligga lågt. Jag undrar också om inte hänvisningen till osäkerheten kring den västeuropeiska s.k. VOAS gruppen tyder på en helt onödig förhandsanpassning till ett önskat EG medlemskap. Vi känner ju till ambitionerna på vissa håll inom EG att Bryssel skall inta en plats i säkerhetsrådet. Är det detta som utrikesministern menar med hennes anspelning på VOAS-gruppen, dvs. att Sverige inte skall ta platsen från EG i säkerhetsrådet? Statsministern sade så sent som i går i TV-programmet 8 dagar, för vilken gång i ordningen vet jag inte, att ''det inte finns skäl att ha en avvikande uppfattning'' i förhållande till den politik som t.ex. EG för. Direkt oroande är angivandet av möjligheter till att kandidera till åren 1997--1998. Det är ju till åren 1995--1996 som Sverige har chansen. Sverige kan då utgöra det nordiska kandidatlandet, och det är därför som det brådskar. Vill Sverige kandidera till 1995, dvs. valet sker 1994, visar all erfarenhet att förberedelserna måste inledas snarast. Utrikesministern säger att de nordiska konsultationerna ännu inte är avslutade. Enligt mina informationer gav den norska regeringen för över en månad sedan Sverige klartecken. Norge står i tur. Enligt den praxis som finns mellan de nordiska länderna får ett land som missat sin kandidatur försöka en gång till. Så skedde t.ex. Att vänta till 1997--1998 innebär däremot betydande osäkerheter och svårigheter. Norge kan nog inte garantera att de kan vänta så länge. De tar sin plats i säkerhetsrådet på allvar. Dessutom kommer fler länder att kandidera 1997--1998 än 1995--1996. Varför nämner utrikesministern över huvud taget detta senare tillfälle? Hon vet lika bra som jag förutsättningarna. Det finns inget logiskt svar. Finns det något skäl som hon inte vill anföra här?
Herr talman! I ett hänseende är Pierre Schori och jag ense, nämligen i bedömningen att FN är viktigare än någonsin. Däremot stämmer det inte att Sverige inte skulle kunna agera om Sverige inte sitter med i säkerhetsrådet. Det är självklart ännu bättre om man sitter med i säkerhetsrådet. Men -- Gud ske lov -- alla de medlemsländer som inte sitter med i säkerhetsrådet kan ändå agera -- och de är många. Det är därför det pågår många diskussioner om reformering av säkerhetsrådets sammansättning och även en utvidgning av rådet. Det går att som aktiv FN-medlem agera även om landet inte sitter med i säkerhetsrådet. Det gör Sverige, och det gjorde Sverige bl.a. i den särskilda Bosniendebatt som ägde rum i förra veckan. Sverige är också mycket aktiv i fråga om reformeringen av FN-arbetet. Det var det jag ville påpeka i interpellationssvaret. Vidare har vi själva sakfrågan. Den centrala meningen är den jag gav i mitt svar, nämligen att regeringen är pådrivande i sitt arbete. Nästa hållpunkt i detta arbete är det nordiska utrikesministermötet, som äger rum i nästa vecka i Mariefred. Då skall vi i den nordiska kretsen diskutera frågan om de nordiska ländernas kandidatur till säkerhetsrådet. Det är alldeles riktigt som Pierre Schori säger att överläggningarna med Norge, som står i tur, har varit positiva. Det är jag mycket tacksam för. Men hela den nordiska kretsen måste vara ense. Tidpunkten för att göra ett väl övervägt ställningstagande tror jag kommer att inträffa när generalförsamlingen sammanträder i höst. Vi kommer då att få bilden mycket klarare för oss. Jag är alltid öppen för att diskutera dessa frågor med Pierre Schori och få hans råd och synpunkter. Vi måste alla gemensamt anstränga oss för att få
Herr talman! Jag är tacksam för att utrikesministern är överens med mig om att det hon sade i slutet av sitt svar är det viktigaste, nämligen att denna regering är beredd att påta sig det ansvar som det innebär om Sverige blir medlem i säkerhetsrådet. Det är särskilt viktigt nu när det finns så oerhört viktiga frågor såsom situationen i Bosnien. Det är också fråga om huruvida det skall bli fler liknande Bosniensituationer i världen framöver och vilken roll som FN och dess medlemsstater skall inta. Det är därför oerhört angeläget att Sverige får sitta med i FN:s styrelse, dvs. säkerhetsrådet, när chansen finns. Vi har beklagat att Sverige missade den chansen i fjol.

Det finns telefon och fax, och det går att hälsa på varandra. Nu säger utrikesministern att ett möte skall ske i nästa vecka i Mariefred. Nåväl, låt oss ta fasta på det. Norge har redan sagt sitt ja, och det är det landets svar som gäller. Kan vi räkna med att Sverige bestämmer sig efter det att den nordiska konsultationen äntligen är slutförd i nästa vecka? Det är framför allt det nordiska ställningstagandet som vi måste ta hänsyn till. Om viljan, ambitionen och engagemanget finns går det att sedan sätta i gång arbetet. Det vore sorgligt om vi skulle behöva vänta till hösten för att höra en mängd andra länder. Sverige gör anspråk på den nordiska kandidaturen -- inget annat.
Herr talman! Pierre Schori använder uttrycket frustration. Jag vill säga att den frustration som jag känner gäller tragedin i Bosnien. Den leder dock inte till handlingsförlamning från svensk sida. Jag vill också nämna för Pierre Schori och kammarens ledamöter i övrigt att statsministern under helgen, som vi alla har kunnat se i tidningarna, har fört mycket viktiga diskussioner såväl med lord Owen och general Wahlgren som med premiärminister Mitsotakis. Jag träffade den ryska utrikesministern Andrej Kozyrev förra måndagen och förde samtal med honom om I eftermiddag kommer Douglas Hurd till Stockholm, och jag får då en möjlighet att direkt med honom efter EG:s utrikesministermöte diskutera utvecklingen i f.d. Jugoslavien och tragedin i Bosnien. I morgon kommer jag att träffa Tysklands utrikesminister Klaus Kinkel och får möjlighet att med honom diskutera situationen i Jugoslavien. På onsdag kommer jag att träffa Belgiens utrikesminister Claes och får även då möjlighet att diskutera denna fråga. Det är alltså gudskelov inte så att vi, därför att vi denna gång tyvärr inte kom med i säkerhetsrådet, inte har möjlighet att i denna den just nu tyvärr största europeiska frågan agera med bestämdhet och kraft. Vid lunchen kommer regeringen att i extra sammanträde fatta beslut om den svenska uppföljningen av säkerhetsrådets sanktionsbeslut. Som ESK-ordförandeland verkar vi nu vid ämbetsmannakommitténs sammanträde i Prag för att ESK ännu mera aktivt skall tillse att sanktionspolitiken följs upp. Det finns ännu mer att redovisa, men vi kommer att ha en särskild Bosniendebatt på torsdag, och jag avvaktar därför med detta. Jag vill ändock säga till kammarens ledamöter att vi för en mycket bestämd och aktiv Jugoslavienpolitik.
Herr talman! Det är riktigt att vi skall ha en särskild debatt om Bosnien och det gamla Jugoslavien på torsdag. Jag tycker att det finns synpunkter att anföra också på hur regeringen har agerat utifrån sin ställning, både i utövandet av regeringsmakten och med tanke på att Sverige är ESK ordförandeland. Det vill jag gärna återkomma till på torsdag. Vad gäller FN, som vi nu här diskuterar, kan man fråga sig om regeringen har den tillräckliga ambitionen och viljan och är målmedvetet inriktad på att Sverige skall söka medlemskap i säkerhetsrådet. Har utrikesministern och statsministern utnyttjat alla de möten som utrikesministern räknade upp, sådana som har ägt rum och sådana som kommer att äga rum, för att säga att Sverige vill söka den aktuella platsen i säkerhetsrådet? Har man eller har man inte gjort detta?
Herr talman! Det kommer vi självfallet att göra när beslutet om kandidaturen har fattats. Beslutet måste först fattas på ett realistiskt underlag, och jag bedömer att vi kommer att ha detta när generalförsamlingen har återsamlats under hösten.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig vilka garantier den svenska regeringen har för att de som nu skall avvisas till Peru inte drabbas av ''försvinnande'', tortyr eller annan omänsklig behandling. beslutade att avvisa ett antal asylsökande från Peru. Han hänvisar i sin interpellation till en stor mängd material rörande Peru, bl.a. från Amnesty International och America's Watch. Detta material är känt för regeringen, som får information från många olika källor, bl.a. just Amnesty International, rörande de länder varifrån asylsökande söker sig till Sverige. Vad gäller Peru följer regeringen, liksom också myndigheterna, utvecklingen där mycket noga och har tillgång till omfattande material, inte minst därför att peruanska asylsökande utgör en relativt stor grupp av de asylsökande i Sverige och inströmningen har ökat under senare år. Jag vill understryka att det är viktigt att komma ihåg när man studerar läget i Peru att terroristorganisationerna, främst Sendero Luminoso, står för en stor del av de grymheter som begås mot enskilda i Peru. Först av allt vill jag reda ut några missförstånd i interpellationen. Bertil Måbrink säger att regeringen gjort bedömningen att ingen som rest ut ur Peru med eget pass har anledning att frukta förföljelse från peruanska myndigheter eller paramilitära grupper. Jag vill påpeka att regeringen aldrig fattar några generella beslut i asylärenden eller gör några generella uttalanden. Varje asylansökan prövas individuellt med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet, mot bakgrund av situationen i hemlandet. Det betyder att regeringen naturligtvis inte heller rörande peruanska asylsökande har gjort något generellt uttalande om vikten av att asylsökande innehar pass. Man har i enskilda fall naturligtvis tagit hänsyn till vad den asylsökande berättat om utresan ur Peru, eftersom detta tillsammans med övriga omständigheter kan ligga till grund för bedömningen av skyddsbehovet, men regeringen har inte påstått att enbart det faktum att en person lämnat Peru med eget pass betyder att han eller hon inte kan ha skyddsbehov. Sådana generella bedömningar görs helt enkelt inte. Bertil Måbrink anför vidare i interpellationen vad som framställs som ett citat ur regeringens beslut, men som är felaktigt. Bertil Måbrink menar att regeringen slagit fast att den som ''kan antas ha verkat för'' bl.a. Sendero Luminoso under inga förhållanden kan få uppehållstillstånd som de facto-flykting. Det är viktigt att understryka att i de fall regeringen hänvisat till aktivitet för en organisation, det har rört sig om personer som ''verkat'' för organisationen, dvs. inte sådana som kan antas ha verkat för den. Beslut i asylärenden grundas främst på det som de asylsökande själva framför om bakgrunden till sin ansökan. Jag vill också påpeka att regeringen inte sagt att personer som verkat för Sendero Luminoso eller MRTA under inga förhållanden kan få uppehållstillstånd som de facto-flyktingar. Jag måste upprepa vad jag sagt om att regeringen inte fattar generella beslut eller gör allmängiltiga uttalanden. Jag kan inte kommentera enskilda beslut i asylärenden, men jag vill understryka att det är just beslut i enskilda ärenden som det rör sig om. Regeringen har under 1992 och hittills under Vad som kan sägas allmänt om bedömningen av peruanska medborgares asylansökningar är att Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden, som är de myndigheter som självständigt fattar beslut i asylärenden, inte anser att det mot bakgrund av läget i Peru finns anledning att anta att samtliga asylsökande har skyddsbehov. Regeringen har inte funnit anledning att göra någon annan bedömning i de ärenden som överlämntas till regeringen för beslut. Garantier, som Bertil Måbrink efterlyser, kan regeringen inte lämna. Men mot bakgrund av kunskapen om läget i Peru och vad de asylsökande anfört till stöd för sina ansökningar har varken myndigheterna eller regeringen haft anledning att anta att det generellt skulle finnas hinder mot avvisning av peruanska medborgare. Ett antal av de peruaner som avvisats ur Sverige -- av regeringen eller myndigheterna -- har återvänt till Peru. Regeringen har inte fått några uppgifter om att de skulle ha behandlats illa vid återkomsten. Dock pågår just nu inhämtande av information beträffande en person som kvarhölls en dag. UNHCR har varit i kontakt med Kulturdepartementet för att diskutera de här ärendena. Vi har gått igenom ett antal ärenden tillsammans med dem, och de har inte tagit ytterligare kontakt efter det. Jag vill också återigen, liksom jag gjort redan tidigare här i kammaren, upplysa om att den europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter den 15 februari i år fattade beslut i två ärenden, i vilka peruanska asylsökande som enligt beslut av regeringen skall avvisas från Sverige klagat till kommissionen. De hade anfört att de skulle löpa risk att torteras om de avvisades till Peru. I båda fallen fann kommissionen att ärendena inte skulle tas upp till prövning, då klagandenas påståenden bedömdes vara uppenbart ogrundade. Kommissionen anförde att svenska myndigheter har omfattande erfarenhet av att bedöma asylansökningar från peruanska medborgare och att regeringen noggrant prövat omständigheterna i ärendena. Prövningen enligt svensk lag om en avvisning kan verkställas med hänsyn till risken för tortyr överensstämmer enligt kommissionen väl med de krav som ställs enligt den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Kommissionen fann därför att det inte fanns anledning att anta att klagandena riskerar tortyr eller annan behandling som strider mot den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter vid återsändande till Peru. Jag tycker därför att det är uppenbart att asylsökande från Peru, liksom alla asylsökande, får sin sak noga prövad i Sverige. Det finns ingen anledning anta att de som avvisas härifrån löper någon särskild risk att behandlas illa vid återkomsten.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag är förvånad över hur tystlåten statsrådet Friggebo är när det gäller situationen för de mänskliga rättigheterna i Peru och att hon i stället ägnar sig för mycket åt teknikaliteter, vad det nu kan bero på. Hon säger icke ett kritiskt ord om regimens förbrytelser. Hon säger att terroristorganisationerna, främst Sendero Luminoso, står för en stor del av de grymheter som begås mot enskilda i Peru. Detta är inte en korrekt beskrivning. Mellan 1980 och 1992 dödades 28 809 personer i det politiska våldet i Peru. Staten bar ansvaret för 1 % av dessa dödsfall. Det finns två parter som står för det politiska våldet och som grovt förbryter sig mot de mänskliga värdet i Peru. Det är staten med hela sin maktapparat, och det är Sendero våld mot kvinnor i Perus väpnade konflikt. Statens företrädare använde i nästan ofattbar utsträckning våldtäkter som ett medel att förtrycka kvinnor som misstänks för gerillasympatier eller anses skyldiga till att ha kritiserat militärens övergrepp mot mänskliga rättigheter. Journalister, aktivister i organisationer för mänskliga rättigheter och advokater har på senare tid blivit föremål för regeringens vrede. Så får den advokat som åtar sig att genom domstolsförfarande få fram sanningen om en students försvinnande en brevbomb till sitt kontor och mister därmed sin ena arm. På kuvertet med brevbomben fanns president Fujimoris sekreterares sigill. Så döms den advokat som i rättegången försvarade Senderos ledare Statsrådet Friggebo säger att Amnestys och America's Watchs material är väl känt av regeringen. Jag frågar mig då varför regeringen inte fäster avseende vid detta material när den fattar beslut i asylärenden som rör Peru. Anser regeringen att det finns några sakfel i detta material? Statsrådet säger i svaret beträffande betydelsen av att en asylsökande rest ut ur Peru med eget pass att regeringen aldrig fattar några generella beslut i asylärenden eller gör några generella uttalanden. Strikt formellt är detta riktigt. Samtidigt är det så, att regeringen fattar beslut i de asylärenden där avsikten är att lägga fast en praxis för Utlänningsnämnden och Invandrarverket. Vad gäller betydelsen av utresa med eget pass framgår det mycket tydligt av regeringens beslut att det är fråga om en mycket distinkt och kraftfull styrning av praxis. Standardmotiveringen i besluten lyder som följer: Mot bakgrund av omständigheterna i ärendet, bl.a. att X kunnat lämna landet legalt, bedömer regeringen att han inte numer riskerar förföljelse i hemlandet. Jag har haft tillfälle att i detalj gå igenom ett av dessa praxisskapande fall. I det fallet hänvisades förutom till utresa med eget pass också till omständigheterna i övrigt som stöd för att konventionsflyktingskäl inte förelåg. Försiktigtvis angavs inte vari ''omständigheterna i övrigt'' bestod. Jag kan bara konstatera att det inte fanns några sådana omständigheter. Trots att den person det gällde bevisligen fängslats och torteras oerhört svårt flera gånger ansågs utresa med eget pass som tillräcklig grund för bedömningen att risk för förföljelse i flyktingkonventionens mening inte förelåg. Det är alldeles klart att regeringen styrt praxis så, att utresa med eget pass skall spela en avgörande roll vid bedömningen att flyktingstatus inte föreligger. Statsrådet leker med ord när hon invänder att regeringen inte sagt att personer som verkat för Sendero Luminoso eller MRTA under inga förhållanden kan få uppehållstillstånd som de facto-flyktingar. Även om inte dessa ord används, är detta den verkliga innebörden av regeringens praxisskapande beslut. Standardformuleringen lyder något förkortad så här: Av utredningen framgår att X verkat för en organisation som enligt vad som känt är gjort sig skyldig till upprepade grova övergrepp i Peru. Även om X inte har deltagit i sådana aktiviteter har han verkat för en organisation vars metoder får anses omfatta förhållanden som faller inom ramen för artikel 1 F i 1951 års Genevekonvention. Därför finns särskilda skäl att inte bevilja asyl som de facto-flykting även om skälen annars vore tillräckliga.

Herr talman! Vi hade så sent som i fredags en lång interpellationsdebatt här i kammaren om huruvida flyktingpolitiken hårdnat eller inte. Birgit Friggebo sade då att hon inte visste om den hårdnat. Hon skulle låta utreda det. Det var i alla fall inte regeringens önskan att det skulle vara så, om jag förstod Birgit Friggebo rätt. Jag undrade då om regeringen ändå inte har givit sådana signaler att det ibland av de myndigheter som skall sköta detta självständigt har uppfattats som att man stramar åt i vissa fall. Birgit Friggebo tyckte att det var insinuant att påstå det. Jag hade ingen replik kvar, så jag kunde inte förtydliga vad jag menade. Jag får tillfälle till det just i dag, därför att dessa utvisningar till Peru utgör ett exempel. Ett annat exempel är inom parentes sagt de uppmärksammade ärendena med ensamma barn, varav flera tagits upp i massmedierna på senare tid. Man hänvisade till att ett av de ärendena hade överlämnats till regeringen. Men det, herr talman, hör inte till den här debatten. Det är som Bertil Måbrink säger just de beslut som överlämnats till regeringen i den nya ordning där Utlänningsnämnden normalt tar över överklaganden som är ägnade att lägga fast en praxis. Just de här utvisningarna till Peru har varit ganska uppmärksammade -- kanske inte så mycket i massmedierna, men bland folk som följer frågorna och inte minst bland peruanerna själva. De har skapat en mycket stor oro bland peruaner som finns i Sverige i dag. Det är i och för sig bra att UNHCR och kommissionen inte formellt har haft någon anledning att göra någon anmärkning. Det är å andra sidan inte någon garanti för att vi inte tillämpar lagstiftningen stramare. Det kan man mycket väl göra inom ramen för vad kommissionen anser vara acceptabelt. Den följer konventionen mycket strikt. Det vore bra om vi kunde få tydliga besked om hur Birgit Friggebo kommer att se på dessa fall i fortsättningen. Det finns en mycket stor oro bland peruanerna. Jag tror framför allt att det vore värdefullt om Birgit Friggebo i dag kunde garantera att hon tänker följa upp flera av dessa ärenden -- inte bara ett enstaka -- mycket noggrant och tala om hur det skall gå till. Det vore värdefullt om man kunde följa upp vad som har hänt med de människor som på senare tid utvisats till Peru.
Herr talman! Maj-Lis Lööw återkommer till det faktum att jag inte vet hur praxis har utvecklats. Det jag sade i den debatt vi förde tidigare var att jag vill vara alldeles övertygad om att praxis inte har hårdnat. Då är det bra att man tillsätter någon oberoende instans för att undersöka detta. Det ökar ju ändå trovärdigheten. Jag kunde konstatera att regeringen inte gett några signaler om att praxis skall hårdna. Maj-Lis Lööw beskriver -- jag har också uppfattat det så -- att det finns en oro ute bland peruanerna och bland de svenskar som på olika sätt stöder peruanerna för att bedömningen skulle vara alldeles för hård från myndigheterna och från regeringens sida. Jag kan förstå den oron, eftersom man i tidningar och på andra håll har läst att regeringen har bestämt att alla peruaner skall ut, och att regeringen skulle ha bestämt sig för att alla peruaner är terrorister osv. osv. Detta är en helt felaktig beskrivning, och i vissa fall skulle jag vilja säga att det handlar om desinformation. Under 1992 har det fattats 314 beslut. Av dessa har 216 lett till man har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige, dvs. 69 %. Det betyder att det är en mycket generös bedömning. En del av dessa människor har fått stanna på grund av Genèvekonventionen, andra på de facto-skäl, de flesta på humanitära skäl och några på grund av anknytning. Därför är det en desinformation som har spridits. Jag kan förstå den oro som har spridit sig därför att man har trott att alla peruaner skall åka hem nu. Så är det alltså inte. Jag redovisar också i mitt svar att även regeringens beslut innehåller ett antal tillstånd att få stanna här i Sverige. Bertil Måbrink är missnöjd med svaret och säger att det innehåller teknikaliteter. Frågan handlade om den asylprövning och flyktingprövning som vi har i Sverige. Jag var mån om att lämna ett ganska tydligt svar om hur bedömningar har gjorts mot bakgrund av den allmänna oro som finns. Jag har också pekat på att vi har tillgång till mycket material som beskriver situationen i Peru. Denna är naturligtvis inte acceptabel efter svenska förhållanden. Det förekommer försvinnanden, tortyr och förföljelse av enskilda människor. Men när man gör asylprövningen här i Sverige skall man ju göra den dels mot bakgrund av den allmänna situationen i landet, dels med hänsyn till de skäl som den asylsökande själv presenterar. En annan missuppfattning som sprids är att alla som har sökt uppehållstillstånd skulle ha någon slags anknytning till Sendero Luminoso eller liknande organisationer. Så är inte heller fallet. Många av dem som kommer har inte någon som helst sådan anknytning och åberopar inte heller det. Vi läser, som jag sade, noggrant Amnestys rapporter och även America's Watch rapporter. Dessa var också uppe vid behandlingen när det gäller kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Detta material åberopades av peruanernas ombud. Även där har alltså den informationen lämnats. Bertil Måbrink återkommer till frågan om pass, och jag har också redovisat den i mitt svar. Vi har sagt att det faktum att man har ett giltigt pass och har kunnat ta sig ut ur Peru helt lagligt naturligtvis inte kan vara den enda omständigheten som är avgörande. Det sker en sammanvägning med de övriga skäl som man också åberopar. Men det är ett faktum att ta hänsyn till. Att en person är eftersökt av polisen och landets myndigheter då frivilligt låter personen lämna landet, är naturligtvis en omständighet bland andra omständigheter som skall tas med vid bedömningen av skälen i det enskilda fallet. När det gäller åberopande av Genèvekonventionens undantagsparagraf är det riktigt att den finns beskriven i regeringens beslut. Inte i något fall har någon vägrats de facto-flyktingskap på grund av den beskrivningen av Genèvekonventionens undantag när det gäller brott mot mänskligheten. Man har inte använt den i något fall. Däremot har man i de tidigare vistelsetidsregler som vi hade, dvs. att man fick stanna schablonmässigt efter en viss tid, tagit hänsyn till om personen haft anknytning till en terroristorganisation. Det innebär att man har haft ett särskilt skäl att inte ta hänsyn till vistelsetidspraxis. Där har den här beskrivningen haft betydelse för beslutet.
Herr talman! Jag beklagar att jag hade en felaktig formulering i min interpellation. Det skall rätteligen vara som statsrådet påpekade, har verkat för, och inte kan antas ha verkat för en organisation som gjort sig skyldig till allvarliga brott, som jag skrev. Jag skall också återkomma till den europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter. Statsrådet citerar fel där. Låt mig säga att det kan tyckas illavarslande att ha verkat för en organisation som gjort sig skyldig till allvarliga brott. Men om man granskar detta närmare blir bilden en annan. Ett exempel är den unga kvinna som för organisationen Kommittén för folkets försvars räknas i Limas slumbostäder delat ut flygblad och talat med invånarna om landets politiska och sociala situation. Även detta diskvalificerade från möjlighet att erkännas som de facto-flykting, statsrådet. Att kvinnans bror, som hade utfört liknande politisk aktivitet, gripits av polis och därefter varit försvunnen, dvs. utomrättsligt avrättad, och att den advokat som drivit rättsliga efterforskningar efter den försvunne brodern utsatts för hot och slutligen brevbombsattentat, vilket jag redogjorde för i mitt inledningsanförande, saknade tydligen betydelse enligt regeringen. Låt mig sedan gå över till ärenden som prövats i den europiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Statsrådet säger så här i sitt svar: ''Kommissionen fann därför att det inte fanns anledning att anta att klagandena riskerar tortyr eller annan behandling som strider mot den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter vid återsändande till Peru.'' Det finns ett dubbelfel i statsrådets referat. Beslutet lyder så här: Det har inte klarlagts att bevisade skäl föreligger för en verklig risk för handling i strid mot artikel 3 i konventionen. Det står alltså inte att det inte fanns anledning att anta, utan att det saknades bevisade skäl som fällde avgörandet. Det är en stor skillnad, fru statsråd. Om man skall citera, skall man citera rätt. När det gäller detta med pass, har jag åberopat och anfört ett exempel på vilka standardformuleringar som regeringen har och vilken stor hänsyn man tar till detta att man kan resa ut med ett pass. Det är väl så att regeringen saknar grundläggande kunskaper om det s.k. rättssystemet i Peru. Det har Amnesty anklagat regeringen för bl.a. i ett brev från den 6 april.
Herr talman! Man kan kalla detta desinformation. Gudarna skall veta, och framför allt gamla invandrarministrar skall veta, att man kan förenkla saker i massmedier så att de kan missförstås. Det kan också ge upphov till oro bland olika invandrargrupper ute i landet som kanske inte är berättigad. Då finns det desto större anledning att försöka stilla den oron. Jag har full respekt för att det är oerhört svårt att bedöma asylärendena från Peru. Det måste vara det, så som det ser ut i Peru i dag. Men jag har också förståelse för att oron är stor bland peruanerna. Det vore väldigt värdefullt om Birgit Friggebo i dag kunde tala om att regeringen är beredd att göra en ordentlig uppföljning av vad som hänt inte bara i ett ärende, utan i ett antal ärenden. Birgit Friggebo säger i sitt interpellationssvar att regeringen har fattat beslut om detta. Bara det faktum att Invandrarverket eller Utlänningsnämnden, vilket det nu var, har överlämnat dessa ärenden till regeringen visar i sig hur svårbedömt det måste ha varit. Då måste det vara av stor betydelse för de framtida bedömningarna av eventuellt nya ärenden att man följer dessa ordentligt. Det skulle vara bra att få en sådan försäkran här i dag.
Herr talman! Det faktum att en situation är svårbedömd innebär ju inte att man inte måste fatta beslut. Regeringen tog ganska lång tid på sig innan vi fattade beslut i de ärenden som hade överlämnats från Invandrarverket till regeringen för att just få en vägledning i det kommande beslutsfattandet hos Självfallet följer regeringen situationen och utvecklingen i Peru. Jag utgår från att Maj-Lis Lööw inte menar att regeringen skulle göra någon slags omprövning av de beslut som den redan har fattat. Däremot följer vi löpande situationen i Peru. I den mån man får indikationer på att någon person som åker hem råkar illa ut -- och det gällde även under Maj-Lis Lööws tid som invandrarminister -- görs det självfallet en uppföljning. För ett tag sedan var det en person som kom tillbaka till Peru och som omhändertogs av den peruanska polisen. Amnesty gjorde en s.k. appell, och personen frigavs efter någon dag. Nu vet vi rent allmänt att det är ganska vanligt att personer som återvänder till sina hemländer ibland plockas in för förhör av olika slag. Myndigheterna vill veta var de har varit och liknande saker. Sedan brukar dessa personer i allmänhet släppas efter någon dag. Självfallet gör regeringen nu en uppföljning av detta fall för att se vad bakgrunden var till att personen fick stanna hos polisen, om det var ett vanligt normalt förhör eller om det hade någon annan bakgrund. Självfallet skall vi från svensk sida vara mycket vaksamma när det gäller indikationer på att det händer någonting med dem som åker tillbaka. Som jag sagt i mitt svar har vi inte förutom detta sista fall fått några sådana indikationer. Bakgrunden är naturligtvis att det här i Sverige görs en generös bedömning, framför allt när det gäller ett sådant land som Peru. Jag har också redovisat de beslut om permanenta uppehållstillstånd som har fattats under 1992. Det undanröjer den oro eller den missuppfattning som har funnits om att det numera generellt är så, att om man kommer från Peru har man inte möjligheter att få stanna här i Sverige. Jag vill samtidigt understryka -- vilket Bertil Måbrink också har beskrivit -- att vi har att göra med en organisation som bedriver synnerligen grov terrorism. Det är en självklarhet att Sverige inte vill bli en bas för en sådan organisations verksamhet.
Herr talman! Detta är mitt sista inlägg i denna debatt. Ja, vi har att göra med en organisation som bedriver grov terrorism, Sendero Luminoso. Där är statsrådet och jag överens. Men jag kan inte förstå, och det är mycket oroväckande, att inte statsrådet här i talarstolen kan säga: Vi har också att göra med en mycket grov statsterroristisk verksamhet. Det är precis det som denna regim i Peru bedriver med polis, militär och hemlig polis till sitt förfogande. Som jag sade i mitt inledningsanförande är det två som bryter grovt mot de mänskliga rättigheterna i Peru. Jag skulle vilja höra detta också från statsrådet. Jag är oerhört förvånad över att statsrådet hitintills inte har sagt någonting kritiskt mot regimen. USA:s utrikesdepartement uttalade i början av detta år mycket stark kritik mot bristen på mänskliga rättigheter i Peru. Det borde också statsrådet Friggebo göra som representerar ett parti som med all rätt har slagits för de mänskliga rättigheterna där människor har förtryckts och där förbrytelser skett. Jag tycker att Birgit Friggebo som statsråd kan göra denna deklaration. När det sedan gäller utvisningen av Luis Alberto Floreán León är det riktigt att han släpptes villkorligt efter en vecka. Han måste inställa sig hos polisen och lever mer eller mindre i skräck. Det är inte många dagar sedan vi hade kontakt med honom. Dessutom har denna regim som brukligt är angripit hans anhöriga. Systern greps av säkerhetspolisen och satt fängslad i tre dagar. Det är så denna terrorregim går till väga för att i första hand skrämma och i andra hand tysta. Det är mycket viktigt att regeringen och statsrådet hela tiden är medvetna om detta och agerar i olika sammanhang mot denna regim. Det skulle vara bra om vi kunde agera mot båda dessa två aktörer. Jag ställer upp på detta, statsrådet. Jag har inte tillfälle att gå upp mer i debatten. Men jag vill höra en klar deklaration om hur statsrådet bedömer situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Peru.
Herr talman! Jag är inte säker på att Bertil Måbrink hörde vad jag sade i mitt andra inlägg. Jag påpekade att jag inte anser att situationen i Peru är acceptabel. De mänskliga rättigheterna respekteras inte fullt ut i Peru. Jag har dessutom hänvisat till att vi har läst materialet från Amnesty. Jag är själv medlem i Amnesty och mycket aktiv. Det faktum att vi läst materialet och tar hänsyn till detta innebär också att vi inte anser att situationen i Peru är acceptabel. Ett sådant påpekande utgör en generell bakgrund när man sedan fattar beslut i enskilda ärenden. Den allmänna situationen i landet skall ställas mot vad de enskilda asylsökandena anför som egna skäl. Detta är en självklarhet. Det påpekade jag också i mitt andra anförande. Herr talman! Bertil Måbrink är mycket väl medveten om att jag är förhindrad att beröra och ha synpunkter på enskilda fall, och det framför allt av respekt för enskilda asylsökande.

Herr talman! Viola Furubjelke, Gullan Lindblad. Viklund, Margitta Edgren, Marianne Andersson och Annika Åhnberg har i likalydande interpellationer ställt ett antal frågor till mig rörande kvinnor från det forna Jugoslavien. Mot bakgrund av de våldtäkter och andra krigshandlingar som dessa kvinnor har utsatts för, ställs i interpellationerna frågor rörande svenska hjälpinsatser inne i det forna Jugoslavien och om hur dessa flyktingar tas emot och ges vård i Sverige. Låt mig börja med att säga, att jag ställer mig bakom interpellanternas beskrivning av situationen i det forna Jugoslavien. Jag är också glad över att kvinnor från samtliga riksdagspartier har gett anledning till att vi får denna debatt här i dag. Tiotusentals kvinnor har skändats i brutala och systematiska våldtäkter. Våldtäkterna är inte frukten av en demoraliserad armés upplösning, utan ingår som en systematisk, av de militära ledarna beordrad del i en etnisk rensning. Syftet är att förödmjuka, upplösa och t.o.m. utrota en hel folkgrupp. De allra flesta av krigets offer befinner sig i närområdet. Hjälpinsatserna behövs alltså på plats. Det är viktigt att också de drabbade kvinnornas familjer kan få hjälp i en för hela familjen svår situation. Den bästa hjälpen förutsätter att vårdpersonalen är väl förtrogen med den drabbades språk, traditioner och kultur. Därför kan huvudsakligen lokal personal användas. I Kroatien, där många av flyktingarna finns, är det inga svårigheter att få tag på lämplig personal. Det man bäst behöver utifrån är administrativ hjälp och ekonomiskt stöd. Vad gäller Sveriges insatser till stöd för projekt inne i det forna Jugoslavien för att framför allt hjälpa våldtagna kvinnor och barn, vill jag först erinra om statsrådet Alf Svenssons svar i kammaren den 9 februari i år på en fråga om stöd till våldtäktsoffer i Bosnien. Han framhöll då, att Sverige under 1992 använt 320 miljoner kronor av katastrofmedel för humanitära biståndsinsatser i det forna Jugoslavien. Det svenska stödet är främst inriktat på FN:s och Röda korsets verksamhet och har gällt i första hand akuta insatser för de ca 3 miljoner flyktingarna i regionen, med särskild tyngdpunkt på Bosnien-Hercegovina. Alf Svensson framhöll vidare att Sverige i kontakt med FN:s flyktingkommissariat och Röda korset understrukit vikten av att hjälpverksamheten inriktas på vård och stöd till kvinnor som utsatts för massvåldtäkter. Därutöver vill jag i detta sammanhang säga följande. I interpellationerna nämns ett projekt hos Röda korset till förmån för kvinnor i Kroatien som utsatts för våldtäkt. Projektet möjliggjordes genom ett svenskt bidrag genom SIDA. Dessutom har SIDA i dagarna gett stöd till ett projekt genom Jugoslavien, finns insatser för flyktingkvinnorna. UNHCR, UNICEF, WHO och UNDP har program som på olika sätt tar upp våldtagna kvinnors situation inom ramen för bredare sociala program. UNHCR kommer att stödja små sociala program, som genomförs av enskilda organisationer, med inriktning på socialt stöd för befolkningsgrupper som särskilt drabbats av kriget, såsom kvinnor, barn och äldre. UNDP skall stödja bosniska kvinnoorganisationers arbete med bl.a. psykosocial hjälp i flyktingläger. UNICEF har även program som tar upp psykologiska problem, främst ur barnens perspektiv. WHO kommer att svara för insatser som gäller fortbildning för personal i dessa frågor. Regeringen kommer inom några veckor att besluta om stöd till FN-apellen. Ovanstående projekt kommer då särskilt att prioriteras. Frågan om att undersöka hur många av de asylsökandena i Sverige från det forna Jugoslavien som behöver särskilt stöd och behandling på grund av systematiska våldtäkter har berörts bl.a. i socialförsäkringsutskottets betänkande 1992/93:SfU7. Utskottet konstaterar, att en systematisk sådan kartläggning kan vara ''förenad med problem'', bl.a. med hänsyn till svårigheter för de våldtagna kvinnorna att berätta om sina upplevelser. Någon systematisk undersökning av detta slag görs alltså inte, i första hand av omtanke om de berörda kvinnorna. Det är därför av största vikt, att personal som kommer i kontakt med dessa flyktingar, är lyhörda för vad de kan berätta om sina krigsupplevelser. På så sätt kan, enligt Invandrarverkets bedömning, asylsökande få adekvat vård genom redan existerande system, antingen via förläggningssjukvården eller genom remiss till den allmänna vården. Invandrarverket har uppmärksammat sin personal på dessa förhållanden genom instruktioner till samtliga asylbyråer och förläggningschefer. Verket har vidare tillsammans med Flyktingmedicinskt centrum i Linköping arrangerat en utbildningskonferens för personal vid slussar, förläggningar, vårdcentraler och den kommunala flyktingmottagningen om hur människor påverkas av krig, tortyr och andra grymheter. Ytterligare sådan utbildning kommer att ordnas. I sammanhanget kan vidare nämnas att utskottet hänvisar till Socialstyrelsens Allmänna råd, där det framhålls att asylsökande i samband med hälsoundersökning skall informeras om möjligheten att genomgå gynekologisk hälsokontroll. Bosnien-Hercegovina och Kroatien skall få kvinnliga tolkar, som ej är av serbisk börd, och att de vidare skall få kvinnliga förhörsledare och offentliga biträden. Frågan om att en asylsökande kan ha särskilda önskemål rörande en tolks etniska eller religiösa bakgrund är inte ny. På Invandrarverket är man mycket väl medveten om problematiken och tar i möjligaste mån också hänsyn till sådana önskemål. Likaså försöker Invandrarverket att i dessa fall om möjligt använda kvinnliga utredare. Frågan om att kvinnliga asylsökande från Bosnien generellt skall få kvinnliga offentliga biträden har ännu inte diskuterats av Invandrarverket. Man avser emellertid att göra så inom kort. Flyktingar som beviljats uppehållstillstånd har samma rätt till sjukvård som andra. En annan sak är, att vi i Sverige av naturliga skäl har brister i våra kunskaper om psykiska krigsskador. Men det pågår redan verksamhet för att samla och systematisera sådan kunskap. Vi bör alltså med tiden få förutsättningar att kunna förbättra vården av dessa flyktingar. Jag vill också i detta sammanhang peka på ett betänkande av Psykiatriutredningen, där det föreslås att det inrättas ett särskilt institut, vars uppgift bl.a. skulle vara att verka för att väl fungerande rehabiliteringsprogram utvecklas för torterade eller traumatiserade flyktingar. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. Asylsökande har rätt till akut sjukvård. Det diskuteras i skilda sammanhang hur gränsen skall dras mellan akut och annan vård. Här är det viktigt att notera, att enligt Socialstyrelsens allmänna råd kräver psykiska symtom och störningar som ångest eller depression akuta åtgärder. Det s.k. akutbegreppet är alltså i allmänhet inget hinder för att de kvinnor vi nu talar om skall få vård. Vid Flyktingmedicinskt centrum i Linköping pågår arbete med att vid ett antal förläggningar bedöma antalet sexuellt torterade kvinnor från det forna Jugoslavien. Med utgångspunkt häri och med kunskap om behandlingsåtgärder för kvinnor som våldtagits i Sverige, syftar detta arbete till att upprätta rekommendationer om hur asylsökande våldtagna kvinnor och deras barn skall behandlas. Interpellanterna tar upp den viktiga frågan om insatser av frivilligorganisationer för att besöka och skapa kontakter med flyktingar på förläggningar. Frivilligorganisationer har sedan länge engagerat sig berömvärt för asylsökande och flyktingar i vårt land. De har genom sitt friare sätt att arbeta och genom medlemmarnas uppfinningsrikedom och initiativförmåga kompletterat det allmännas insatser. Den dimension de har kunnat tillföra är av alldeles särskild betydelse när det gäller flyktingar från de fasanfulla förhållandena i det forna Jugoslavien. Jag hoppas och tror, att frivilligorganisationerna här kan spela en ännu större roll. Jag kommer därför att inom kort skriva till dem med en vädjan att de skall intensifiera sitt viktiga arbete för dessa flyktingar på slussar, förläggningar och i kommuner runt om i Sverige. Interpellanterna avslutar med att fråga vilka åtgärder som regeringen tänker vidta med de vittnesmål om systematiska våldtäkter som kommer fram vid polisens och Invandrarverkets utredningar i enskilda ärenden. Om frågan syftar på vad som kommer fram i enskilda ärenden rörande asyl i Sverige, så är svaret i korthet följande: De uppgifter som en utlänning har lämnat i sådana sammanhang är i utlänningens eget intresse sekretessbelagt. Dessa uppgifter kommer inte att föras vidare. Men frågan har en vidare innebörd. FN:s säkerhetsråd har uppmanat medlemsstaterna att snarast delge en särskild expertkommission dokumenterad information om krigsförbrytelser och brott mot humanitär rätt i det forna Jugoslavien. Det kan inte uteslutas att det blir fråga om en internationell rättegång mot personer som misstänks för att vara skyldiga till krigsförbrytelser. Regeringen har därför beslutat att personer i Sverige som har förstahandskännedom om sådana överträdelser skall erbjudas möjlighet att lämna uppgifter om detta. Regeringen har vidare beslutat att polismyndigheterna skall ta emot och uppteckna sådana uppgifter. Uppgiftslämnarnas integritet skyddas av svensk sekretesslag. Vittnesmålen skall överlämnas till Utrikesdepartementet, där en särskild arbetsgrupp under ledning av departementets folkrättsrådgivare kommer att granska uppgifterna. I ett senare skede kan de komma att överlämnas till FN eller annat internationellt organ. Information om detta har förts ut i landet via bl.a. Sammanfattningsvis vill jag säga följande: Det fasansfulla som nu sker i det forna Jugoslavien är en tragedi, som kommer att få svåra och omfattande konsekvenser för miljontals människor under generationer framöver. Man kan ha olika uppfattningar om huruvida det hade varit möjligt att förhindra kriget eller om hur man nu skall förfara för att sätta stopp för det. Men en sak kan vi enas om: Vi har ett stort och krävande ansvar att hjälpa de länder och de människor som på olika sätt drabbats av kriget. Från svensk sida kommer vi att själva och tillsammans med andra länder och med internationella organisationer göra vad som står i vår förmåga för att bidra till att minska lidandet och, i en framtid, bygga upp vad som har förstörts. Vi kommer att fortsätta våra insatser i närområdet för att hjälpa offren för krigsförbrytelserna. Och vi kommer att fortsätta våra ansträngningar att på ett medmänskligt och professionellt sätt ta emot och hjälpa de krigsdrabbade, som kommit till Sverige.

Herr talman! Jag vill tacka invandrarministern för det utförliga svaret på interpellationen. Vi är åtta kvinnliga ledamöter från riksdagens samtliga partier -- alla medlemmar i World Women Parliamentarians for Peace, dvs. Kvinnliga parlamentariker för fred -- som står bakom de likalydande interpellationerna. Vi har också uppmanat våra kolleger i de sextiotal parlament där vi har medlemmar att på olika sätt agera för våra systrar i Jugoslavien. Vi känner oss här i första hand representerande kvinnorna, och inte våra resp. partier. Såvitt jag vet är det första gången som en sådan gemensam aktion över alla partigränser görs. På samma sätt har likalydande interpellationer om en bindande FN konvention som definierar våldtäkter som krisförbrytelser lämnats, som vi skall diskutera den 17 maj här i kammaren. Vi är alla upprörda och skrämda över det ofattbart grymma kriget i f.d. Jugoslavien, med otänkbara avskyvärda kränkningar av kvinnor och barn, och med systematiska våldtäkter som ett led i en etnisk rensning. Hur kan människor, som levt som goda vänner och grannar, bli så grymma mot varandra? Makthungriga politiska ledare underblåser hat och rädsla och driver fram våldet. Men våld föder bara våld. Jag delar invandrarministerns uppfattning att vi i vårt land har ett stort och krävande ansvar att hjälpa de människor som på olika sätt drabbats av kriget och göra vad vi kan för att minska lidandet och bygga upp vad som har förstörts. Jag delar också invandrarministerns uppfattning att hjälpinsatserna i första hand behövs i närområdet. Där talar man samma språk och har samma kulturella bakgrund. Det råder ingen brist på lämplig personal, enligt bl.a. Christina Doctare, som arbetar på platsen, men väl brist på direkt ekonomiskt stöd. Invandrarministern åberopar i sitt svar de 320 miljoner av katastrofmedel som avsattes 1992, i första hand för akuta insatser för de tre miljoner flyktingarna och att regeringen inom några veckor skall besluta om stöd till FN-apellen från den 11 mars. Detta är både snabbt nödvändigt och självklart välkommet. Min fråga blir då: Avser regeringen att väsentligt utöka det ekonomiska stödet och direkt rikta det till drabbade kvinnor och barn? I interpellationerna tar vi också upp frågan om de våldtagna kvinnorna från det f.d. Jugoslavien, vilka finns i Sverige och som behöver särskilt stöd. Vi frågar om regeringen har vidtagit åtgärder för att kvinnor från Bosnien-Hercegovina och Kroatien skall få kvinnliga tolkar, som ej är av serbisk börd, liksom att kvinnliga förhörsledare och kvinnliga offentliga biträden utses. Invandrarverket tar i möjligaste mån hänsyn till sådana önskemål och försöker om möjligt att använda kvinnliga utredare, svarar invandrarministern. Kvinnliga offentliga biträden har man ännu inte diskuterat. Min fråga blir då: Delar invandrarministern vår uppfattning att det är väsentligt att kvinnliga förhörsledare och kvinnliga offentliga biträden utses och att kvinnliga tolkar som ej är av serbisk börd utses för kvinnor från Bosnien-Hercegovina och Kroatien, och vice versa? Min sista fråga rör vilka extra insatser som regeringen är beredd att vidta för att våldtagna kvinnor skall få professionell behandling för att kunna leva vidare med sina upplevelser. Här åberopar invandrarministern att Psykiatriutredningen har ett förslag om ett särskilt institut för torterade och traumatiserade flyktingar. Det är ett alldeles utomordentligt arbete, som vi vet har gjorts t.ex. i Danmark på det här området. Är invandrarministern beredd att stödja utredningens förslag? I avvaktan på detta institut, är invandrarministern beredd att föreslå extra insatser för sådan professionell behandling? Nu är det inte bara här i riksdagen som kvinnorna samarbetar över alla gränser. I dagarna har ett projekt i solidaritet med kvinnor och barn i det f.d. Jugoslavien kallat ''Kvinna till kvinna'' startat. ''Vi hör er gråt, vi lyssnar på era ord och vi sträcker ut våra händer mot er'' säger man och uppmanar alla Sveriges kvinnor att ge ekonomiskt stöd för hjälp till självhjälp i form av samtalsgrupper för förståelse, gemenskap och hjälp till psykosocial rehabilitering. Om varje kvinna i Sverige skänker 5 kr skulle det bli 20 miljoner kronor. Rädda barnen tar emot pengar på sitt postgiro. Alla vägar måste prövas för att få ett slut på kriget och lidandet. Sverige har för närvarande ordförandeskapet i Europeiska säkerhetskonferensen. Varför inte omedelbart sammankalla ESK:s utrikesministrar till ett extra krismöte för att få till stånd ytterligare stödinsatser för det f.d. Jugoslaviens plågade folk?
Herr talman! Jag tackar också kulturministern för svaret, som är långt och utförligt. Inte minst antalet interpellationer vittnar om ett stort gemensamt intresse. Kvinnor över partigränserna har gått samman i ett systerskap, som vi tidigare har manifesterat på olika sätt, bl.a. genom en högtid i Storkyrkan den 23 februari och genom deltagande i hjälpinsatser. Vi gör det som en protest mot det lidande som kvinnor och barn från det forna Jugoslavien utsätts för genom ett grymt krig -- ett utrotningskrig -- och systematiska våldtäkter. Vi kan inte nog uttrycka vår avsky för det som skett och sker. Vi kvinnor för en gemensam kamp för människors rätt att leva i fred och personlig integritet och deras rätt till hjälp och skydd från oss som har möjlighet och skyldighet att föra deras talan. Min interpellation handlar främst om hjälp till kvinnorna och barnen i det forna Jugoslavien och hjälp till dem som har sökt sig hit till Sverige för att få en fristad undan krigets fasor. Vi är många interpellanter, och alla frågor torde bli noggrant belysta, varför jag håller mig till ett par av dem. Jag delar helt kulturministerns åsikt att de största hjälpinsatserna behöver göras på plats eller i närområdet. Av de 3--3,5 miljoner flyktingarna i det forna Jugoslavien befinner sig de flesta i sina hemtrakter eller i närområdena. 1992/93SfU7, hörde vi två läkare med stor kunskap på området, nämligen Christina Doctare, som arbetar i Kroatien på uppdrag av Världshälsoorganisationen, och Birgitta Wetterdal, som på Röda korsets uppdrag har besökt Kroatien för att göra en bedömning av hjälpbehoven. Båda var samstämmiga: det är främst på plats som hjälpen behövs, och vad som främst behövs är ekonomisk hjälp, dvs. pengar. Välutbildad personal finns redan. Det är mycket gott om utbildad vård och socialpersonal som i dag går arbetslös som skulle kunna göra en insats. Den redovisning vi har fått av redan gjorda ekonomiska insatser från Sveriges sida, bl.a. genom FN och Röda korset, vittnar om att ganska stora hjälpinsatser har gjorts. Det framgår också av svaret att regeringen kommer att prioritera det program som har föreslagits i FN-appellen från den 11 mars. Det känns bra. Kan kulturministern redan nu säga något om storleken på eller inriktningen av de planerade hjälpinsatserna? Låt mig gärna säga -- jag håller med Maj Britt Theorin på den punkten -- att vi varmt understöder varje form av ekonomiska insatser och att vi helt understöder de föreslagna sociala programmen till stöd för kvinnor och barn. ''Tiden läker inga sår'' står det på försättsbladet till Rädda barnens tidskrift Barnen och vi nr 3/93. Där berättar man om de hemska saker som händer och har hänt, men också om vad man verkligen kan göra. Man berättar om organisationens hembesök med stöd och utbildning av deltidsanställda lokala psykologer, lärare och socialarbetare för att kunna möta de stora psykosociala behov som finns bland flyktingbarn och deras mödrar i Zagrebområdet. Från alla håll betonas hur viktigt det är att personalen är väl förtrogen med flyktingarnas språk, traditioner och kultur. Detta betonades också av de båda läkarna vid vår utskottshearing. De berättade att det officiella muslimska samhället på allt sätt försöker stödja de kvinnor som har våldtagits i kriget. Varje fredag upprepas t.ex. budskapet att dessa kvinnor är hjältinnor i kriget och att deras barn är muslimska barn, som skall upptas i det muslimska samhället. Detta är naturligtvis oerhört viktigt som ett stöd för dessa kvinnor, i ett land där just våldtäkt är något fruktansvärt -- värre än döden, säger kvinnor. Därmed är jag inne på en av de andra frågorna, nämligen det oerhört känsliga för kvinnorna att tala om vad de har upplevt och behovet för de kvinnor som har kommit till Sverige att om möjligt få kvinnliga tolkar av icke-serbisk börd, kvinnliga förhörsledare och kvinnliga offentliga biträden. Det är bra att det redovisas att Invandrarverket är positivt och aktivt i dessa frågor, men det är naturligtvis viktigt att ytterligare ansträngningar görs. Hur mycket vi än kräver av våra myndigheter och hur mycket pengar vi än satsar, är det nödvändigt med ett personligt engagemang för inte minst flyktingkvinnorna och deras barn. Ett sådant engagemang finner vi inte minst i frivilligorganisationerna. Det är utmärkt att kulturministern nu tar ett initiativ i denna fråga för att om möjligt få ett ännu större engagemang från organisationernas sida. Över huvud taget tycker jag att interpellationssvaret ger en bild av strävanden att så långt det är möjligt hjälpa de kvinnor och barn som utsatts för krigets grymheter. Det är också en självklar uppgift för oss alla som får leva i fred och trygghet.
Herr talman! Även jag vill tacka kulturministern för svaret på interpellationen. Jag vill gärna understryka att jag tycker att svaret är utförligt och bra, och tonen i det talar om den självklarheten att vi har ett gemensamt ansvar, att det inte är så att enskilda partier eller regeringen kan handskas med de här frågorna ensamma. Det krävs att vi från alla håll stöttar de kvinnor som har utsatts för våldtäkter och de barn som har utsatts för grymheter och att vi snarast bör se till att hitta på flera sätt att gemensamt stödja dem som har drabbats. Jag tycker alltså att svaret över lag är mycket positivt, men trots det kvarstår för min del några frågor, förutom dem som föregående talare har tagit upp. I svaret nämner kulturministern att Sverige under 1992 har satsat 320 miljoner på hjälpinsatser, men jag undrar hur det kommer att bli i framtiden. Hur ser det ut för 1993, om behoven kvarstår? Jag vill också säga att jag tycker att det på några punkter är ett passivt svar. Regeringen hänvisar till olika insatser som skall göras och beslut som skall fattas, men jag undrar ändå varför man skall vänta. Varför väntar regeringen t.ex. med att svara på FN:s appell? Varför går det inte att direkt säga att Sverige självklart ställer upp? Det talas senare i svaret om att kvinnliga utredare ännu inte har diskuterats men att frågan kommer upp inom Invandrarverket. Kulturministern nämner Socialstyrelsens allmänna råd om gynekologiska undersökningar som man har tillgång till. Varför inte på de punkterna mer aktivt visa att det är nödvändigt att se till att kvinnor får kunskap om att de här möjligheterna finns? I slutet av svaret nämns att personer som har kännedom om att våldtäkter har begåtts skall erbjudas att lämna uppgifter. Jag undrar: Varför kan det inte mycket tydligare och klarare sägas att man skall ta vara på de här kunskaperna och se till att erfarenheterna verkligen kommer fram? Det nämns att regeringen har beslutat att polisen skall ta emot sådana här uppgifter, men hur kan man driva på det ytterligare? I kulturministerns svar talas det särskilt om en internationell rättegång: ''Det kan inte uteslutas att det blir fråga om en internationell rättegång - - .'' I det betänkande från utrikesutskottet som lades fram i riksdagen den 25 mars finns ett protokoll från den hearing som hölls i november, och där talas det om Corellmissionen och att rättschefen Hans Corell har rapporterat att det inte bara är önskvärt utan också juridiskt fullt möjligt att inrätta en krigsförbrytardomstol. I betänkandet står det också att FN:s säkerhetsråd i februari tog upp detta till beslut och att det inom 60 dagar skulle presenteras en rapport. Då är det litet märkligt och svagt att regeringen inte mer klart och tydligt redan nu aktivt driver frågan om en rättegång för personer som misstänks för krigsförbrytelser. Jag har ändå uppfattat att detta är något som ligger i regeringens intresse. Herr talman! I svaret nämner kulturministern också att man i Psykiatriutredningen föreslår att det skall inrättas ett särskilt institut med rehabiliteringsprogram för torterade och traumatiserade flyktingar. Det är mycket positivt att det här förslaget kommer i Psykiatriutredningen. Jag vill faktiskt nämna att Psykiatriutredningen fick det här ytterligare utredningsuppdraget utifrån ett motionsförslag från Vänsterpartiet. Jag vill instämma i Maj Britt Theorins fråga: Hur ser kulturministern på det här? Kommer kulturministern att aktivt försöka se till att det här förslaget genomförs? Herr talman! Jag vill också med kulturministern ta upp de asylsökande i Sverige. Som andra talare har varit inne på måste behovet av kvinnliga förhörsledare tydligare understrykas. Jag undrar också hur kulturministern ser på det faktum att kvinnor från det aktuella området, som har utsatts för våldtäkt, har fått avslag av Invandrarverket. Herr talman! Till slut vill jag ställa en fråga om de frivilligorganisationer som har ett utmärkt stöd av politiska partier. Kds har exempelvis tagit ett mycket bra initiativ till fredagsträffarna på Norrmalms torg, där alla partier har ställt upp. Socialdemokraterna har nyligen gått ut i appeller till medlemmarna, och mitt eget parti -- och flera andra -- har på olika sätt tagit initiativ. Det är bra, men jag tror inte att det räcker. Maj Britt Theorin nämnde exemplet med aktionen Kvinna till kvinna: om varje kvinna satsar 5 kronor blir det faktiskt totalt en viss summa. Jag undrar vilket stöd regeringen kan ge åt organisationer som på detta aktiva sätt tar upp de här frågorna.
Herr talman! Först vill jag tacka invandrarministern för svaret på de likalydande interpellationerna. Den 23 mars i år svarade invandrarministern på en fråga från mig med liknande innehåll och innebörd som de interpellationer som vi i dag får svar på. Vid en viss jämförelse mellan utformning och innehåll i det svar som invandrarministern då gav på frågan och det som hon nu ger på interpellationerna finner man att det finns vissa likheter men också en del olikheter. Det som framför allt gladde mig i svaret i mars och som gläder mig i dagens svar är den ödmjukhet och respekt som jag tycker mig förstå att invandrarministern har inför den svåra situationen i det forna Jugoslavien. Det är en ödmjukhet och en respekt som jag tror att vi alla har. Jag tänker speciellt på situationen i Bosnien Kriget i Jugoslavien får aldrig uppfattas som en olycklig och isolerad företeelse i Europas sydöstra hörn. De obeskrivliga grymheterna måste upphöra, helst i dag, allra helst just nu. Men minst lika viktigt är att man får ordning på den instabilitet som situationen i det forna Jugoslavien orsakar hela den internationella säkerheten. Situationen i Bosnien-Hercegovina är katastrofal. Tusentals flyktingar lever under ytterst primitiva sanitära förhållanden. Människor svälter och fryser, en del till döds. De dödas, våldtas och stympas. Intensiva åtgärder krävs för dessa människor i Bosnien. Vi försöker också att hjälpa dem på olika sätt, och det är bra. Det är också bra att FN:s säkerhetsråd har beslutat att tillsätta en internationell tribunal, så att de människor som ligger bakom de illdåd som sker i Ex-Jugoslavien kan ställas inför rätta och ställas till svars för sina handlingar. I de domstolarna anser jag att det också måste ges utrymme för representanter för alla de kvinnor och barn som har utsatts för systematiska våldtäkter, så att de kan framföra sin sak och sin rätt att behandlas enligt mänskliga rättigheter. Tänker invandrarministern medverka till att det blir så? I dag finns det i vårt land många från Bosnien Hercegovina och från andra länder i forna Jugoslavien. Många av dem har varit med om dessa ohyggliga upplevelser som jag nyss har talat om. Vi vet inte hur många kvinnor och barn det finns i vårt land som har blivit utsatta för de här systematiska våldtäkterna. För många kvinnor är det också av olika skäl tabubelagt att berätta om att de har varit med om våldtäkter, men det finns kunskap om att den som har blivit utsatt för sådana här våldshandlingar, våldtäkter och andra krigshandlingar, blir förstörda både fysiskt och psykiskt för resten av livet. Jag har besökt en del flyktingslussar i Sverige. Det är inte några uppmuntrande besök precis. Där har jag mött många människor från det forna Jugoslavien. Jag har också genom fredagsmötena kl. 12 på Norrmalms torg -- som kds kvinnoförbund initierade -- mött många från framför allt Bosnien Hercegovina. Dessa möten började vi med redan den 18 december förra året, i första hand som en protest och en opinion mot de systematiska våldtäkterna i det forna Jugoslavien. Vid mina besök i flyktingslussarna har jag framför allt velat möta kvinnorna och barnen från Bosnien. Jag har också fått göra det. De har ställt mig många frågor om den behandling eller brist på behandling som de upplever att Sverige bistår dem med. Många av dem känner sig rent av illa behandlade. Vid en flyktingsluss -- jag vill inte säga vilken -- fanns det en fungerande dusch för ca 150 personer. Jag såg den. Familjemedlemmarna som så väl behöver varandra hade man skiljt åt, så att männen bodde för sig och kvinnorna och barnen för sig. Barn var man tydligen till man var ca 15 år. Pojkarna fick t.o.m. i den åldern bo ihop med kvinnorna och samsas om den enda duschen. Vad tänker invandrarministern göra för att förbättra förhållandena, den inre miljön, vid flyktingslussarna? Jag blev mer eller mindre chockad över den situation som jag fick uppleva. Jag har inte nämnt -- och vill inte -- alla detaljer. Inför dessa flyktingar skäms jag faktiskt över att vara svensk riksdagsledamot och indirekt värd för det mottagande, omhändertagande, som vi har givit dem när de har kommit till vårt land. Jag förstår att det jag har beskrivit inte gäller alla slussar, men för mig räcker det att det finns en sluss -- jag vet att det finns flera -- som ser ut som den jag bl.a. besökte. Visserligen skall inte flyktingarna stanna vid en sluss så länge -- max tre månader. Men bland de kvinnor jag mötte hade flera varit där mer än fem sex månader. De såg ingen ljusning på sin tillvaro. En del trodde t.o.m. att de gjort eller sagt något fel eller olämpligt, eftersom de får stanna så länge på slussen. På förläggningen bodde det 20-22 personer i varje rum, unga och gamla, friska och sjuka. De hade ingen möjlighet till avskildhet och lugn. Vad kan invandrarministern göra för att förkorta tiden vid slussen? Den tiden är ju för många en lång pina. Vad tänker invandrarministern göra för att om möjligt åtminstone något förgylla den tiden? Jag vet att problemen är stora, att resurserna är begränsade och att vi av olika skäl måste ta hand om så många flyktingar som möjligt. Men vi måste också hjälpa dessa flyktingar att bearbeta sina upplevelser, ge dem möjlighet att ta till vara sina egna resurser och ge dem tillbaka tron på människan som individ och på människans egen förmåga att kunna ta tag i sina problem och kanske göra något positivt av dem.
Herr talman! Tack kulturministern för svaret som jag, tillsammans med flera andra talare, tycker andas en respekt för och insikt i problemens svårighetsgrad. Det andas också respekt för att det inte finns några enkla lösningar. Det är ju inget nytt fenomen att våldtäkter används som en del i krigsföring. Denna gång handlar det om forna Jugoslavien. Det förfärliga hände ju även judarna i Tyskland. Då var det många som sade att man inte visste vad som pågick. Det kan vi ju inte skylla på denna gång. Vi vet att muslimer systematiskt dödas och drivs ut ur Bosnien och att man systematiskt våldtar kvinnor i speciella läger och skolor. Vi vet att man bryter ner människornas självkänsla och människovärde och att det är ett av målen i detta krig. Jag uppskattar mycket den insikt som Birgit Friggebos svar visade på, att insatser i närområdet måste genomföras och måste ökas samt att Sveriges insatser där skall systematiseras ytterligare. Jag skulle vilja ställa några frågor om vad vi gör här i Sverige när dessa kvinnor efter många strapatser kanske har lyckats ta sig hit. De möts då av samma handfallenhet som svenska kvinnor som har våldtagits möts av. Det finns ingen beredskap för att detta fasansfulla kan ha hänt dem. I den mottagningsapparat som vi har byggt upp finns det ingen insikt i eller kunskap om hur man närmar sig dessa problem och tolkar signaler. Därav följer att kvinnorna, så fort de kommer till Sverige, också känner att de blir negligerade och inte accepterade. Det gemensamma för kvinnor i en sådan här situation -- oavsett om de är svenska eller bosniska -- är att att de själva skäms. Den skamkänslan måste den som tar emot dessa kvinnor ha förståelse för, och denna måste också veta hur man bygger upp självkänslan hos kvinnan så att hon vågar berätta trots skamkänslan. Min fråga till Birgit Friggebo gäller utbildningen av personalen i Sverige. I svaret sade Birgit Friggebo att man har arrangerat utbildningskonferens för personal vid slussar, förläggningar, vårdcentraler och den kommunala flyktingmottagningen om hur människor påverkas av krig, tortyr och andra grymheter. Jag skulle vilja att man i en sådan utbildning fokuserade hur kvinnor som har varit utsatta för våldtäkter som ett medel i krigföringen upplever det och hur de måste tas emot och behandlas. Kan Birgit Friggebo svara på om den aspekten finns med i utbildningen? Min andra fråga har säkert varit uppe tidigare. Hur inverkar det på bedömningen av en kvinnas asylskäl, om hon har blivit våldtagen som en krigshandling? Hur inverkar detta på bedömningen av kvinnans möjlighet att få asyl? Jag menar att våldtäkt måste erkännas som en form av tortyr, och därmed skall kvinnan ges rätt till asyl.

Fru talman! Också jag vill tacka för svaret på våra gemensamma interpellationer. ''Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, och dör som en stormvind i öknen bort'' skaldade Tegnér i den ofta citerade dikten Det eviga. Tyvärr hade han helt fel. Det våldet skapar lever länge kvar i människors kroppar och i deras själar. Det vi i dag ser hända i Jugoslavien är en verklighet som är långt värre än vad vi för en kort tid sedan bara kunde betrakta som en ondskefull och fruktansvärd mardröm. Vi som lever i omvärlden har naturligtvis ett enormt ansvar för att göra vad vi kan för att stoppa det fruktansvärda som händer men också för att göra vad vi kan för att hjälp de människor som blir offren i dessa fruktansvärda processer. Jag delar också uppfattningen att det viktigaste är det som kan göras i närområdet. Kulturministern sade i svaret att regeringen inom några veckor kommer att fatta beslut med anledning av FN:s appell från den 11 mars. Jag vet naturligvis att politisk handläggning av sådana ärenden alltid tar tid. Men ändå vill jag gärna understryka den fråga som tidigare har ställts: När kommer detta besked? Vad är det fråga om för storlek på insatserna? Appellen kom före mitten på mars, och vi är nu redan i slutet av april, så därför känns ''inom några veckor'' som en lång tid. Jag delar också kulturministerns uppfattning om att lyhördheten är viktig. De handläggare som dessa kvinnor möter måste vara lyhörda, de måste kunna lyssna sig till vad kvinnorna har att säga. Jag blir därför litet förvånad över att det i svaret sägs att Invandrarverkets bedömning är att personalens lyhördhet kommer att göra det möjligt att ge kvinnor som drabbats av dessa systematiska våldtäkter hjälp genom de befintliga systemen, t.ex. förläggningssjukvården. Delar kulturministern verkligen den uppfattningen? Själv har jag väldigt svårt att föreställa mig att det räcker att lyssna på kvinnorna och sedan länka in dem i en vård som inte alls är avsedd för att möta den här typen av fruktansvärda erfarenheter och att hjälpa till att läka de själsliga sår som har uppstått. Jag tror för min del att det behövs helt speciella system för att möta kvinnor med sådana här behov, och jag är litet bekymrad över att kulturministern enligt svaret tycks tro att detta är något som vi kan länka in i den vanliga sjukvården. Det handlar om fruktansvärt ovanliga upplevelser, och jag tror att man också måste hitta nya metoder att möta dem. Jag vill ta upp en liten delaspekt som inte har berörts så mycket i de tidigare inläggen från interpellanterna, nämligen frivilligorganisationerna. Jag delar uppfattningen att deras insatser är oerhört värdefulla, och jag tycker att det är bra att kulturministern avser att fråga dem om de kan öka sina insatser. Men det vore också bra om kulturministern kunde fråga dem om de behöver någon typ av ekonomiskt stöd från regeringen, om regeringen kan ställa upp med det, och om de möter hinder i sin verksamhet, om det finns något som kunde förändras i de attityder de möter, t.ex. bland personalen på olika förläggningar, och om man i så fall kunde hjälpa till att undanröja de hindren. Jag tror att de insatser som frivilligorganisationerna kan göra är oerhört viktiga. Kulturministern skriver i svaret: Det kan inte uteslutas att man internationellt kommer att ordna rättegångar för att döma dem som har gjort sig skyldiga till de här fruktansvärda brotten. Den passiva formulering som används -- ''det kan inte uteslutas'' -- förvånar mig. Jag tycker att Sverige borde inta en mer aktiv, pådrivande roll i det sammanhanget. Jag tror att en sådan typ av rättegång eller tribunal skulle kunna förberedas genom att vi här samlar upp det vi kan bidra med, den kunskap som finns här om vad som har hänt i det forna Jugoslavien. Det kunde ske genom att vi i Sverige ordnade någon typ av konferens för att samla upp de kunskaper som finns här, så att detta sedan kan föras vidare på ett systematiskt sätt i internationella sammanhang.
Herr talman! Jag vill först be om ursäkt för det långa svar jag lämnade inledningsvis, men det hör till ovanligheterna att åtta kvinnor faktiskt ställer den här typen av interpellation. Jag börjar ändå nu bli alltmer optimistisk om engagemanget i Sverige för den här frågan. Det har varit väldigt tyst under väldigt lång tid, och det har på många håll sagts att det har varit svårt att få till stånd ett engagemang -- det gäller inte minst frivilligorganisationernas olika insamlingsverksamheter. Jag tycker nog ändå att vi under de senaste veckorna, då vi har sett fasansfulla bilder från det forna Jugoslavien i TV, har kunnat märka ett något större engagemang. Människor har frågat: Vad kan vi hjälpa till med? Vad kan vi göra? Det var därför alldeles utmärkt att Annika Åhnberg här frågade hur vi skall kunna stimulera frivilligorganisationerna. Jag är beredd att uppmärksamma dem på att de naturligtvis har möjligheter att t.ex. besöka asylsökande på våra förläggningar. Det sker redan, men engagemanget från oss svenskar kan bli ännu större. Det är en självklarhet att man på olika sätt skall stödja frivilligorganisationerna, inte minst deras insamlingsverksamhet. Maj Britt Theorin frågade om insatser direkt riktade till kvinnor och barn. Röda korsets sociala program där nere kom ju till stånd tack vare Sveriges stöd, och det är också direkt riktat till kvinnorna och barnen, liksom även Caritas program. Dessutom finns ett annat svenskt projekt som drivs via Rädda barnen men som dock inte stöds av staten utan fungerar genom insamlade medel. Det behövs alltså mer stöd. Riksdagen fattade för inte så länge sedan beslut om att ställa ytterligare 150 miljoner kronor till förfogande. Inom regeringen kommer vi att behandla FN-appellen inom en snar framtid. Vi är från regeringen beredda att skynda på SIDA:s handläggning av dessa ärenden, vilken lämnar ett underlag för de bidrag som vi ger. Vi har tidigare gett ett massivt stöd till UNHCR, och det kommer vi att fortsätta med. Som jag påpekade i mitt svar finns det dessutom, inom ramen för den nya appellen, program som riktas direkt till kvinnorna. Vi kommer att lägga särskild vikt vid de programmen. Det frågades också om jag delar uppfattningen att det är väsentligt att kvinnor kan vara tolkar och ombud. Ja, jag delar den uppfattningen. Invandrarverket har redan åstadkommit en del, och man är beredd att också ta upp frågan om ombud. Vi skall inte bortse från att man på Invandrarverket, som formellt har att hantera många av de här frågorna, har tagit många egna initiativ och ligger väl framme. Det har också ställts frågor beträffande FN appellen och varför vi väntar. Besked har redan givits UNHCR om att vi kommer att fortsätta att ge stöd till UNHCR. Vi har från svensk sida varit mycket pådrivande. I maj förra året var fru Ogata här och var förtvivlad över att hon inte fick några pengar alls. Bl.a. det var bakgrunden till att vi tog initiativ till den stora Genèvekonferensen, och därigenom fick den appell som då var ute full täckning. Efter det har det inte varit några bekymmer. Nu har man gått ut med en ny appell, som avser perioden april--december. Några av interpellanterna har sagt att mitt svar var passivt i fråga om en krigsförbrytardomstol och möjligheten att lämna uppgifter om krigsförbrytelser. Det är möjligt att formuleringen i svaret kan uppfattas som passiv, men ingen kan vara omedveten om det arbete som Sverige i det här sammanhanget har lagt ner, bl.a. via Corellkommissionen, som ju har tagit fram ett system för detta. Regeringen har aktivt gått ut till exempelvis flyktingförläggningar och invandrarbyråer och uppmanat dem att se till att den som eventuellt vill lämna upplysningar om någon krigsförbrytelse går till polisen. Vi har aktivt animerat människor att gå till polisen. Hittills har det också kommit in ett femtiotal sådana anmälningar till UD. I svaret sägs att det ''sannolikt'' blir en krigsförbrytarrättegång. I den formuleringen ligger en förhoppning om att en sådan skall komma till stånd. Vår bedömning är dessutom att det förmodligen kommer att ske. Svaret från regeringen är alltså mycket aktivt vad avser den frågan. Jag blev litet förvånad över uppgiften att några av de våldtagna bosniska kvinnorna skulle ha fått avslag på sin ansökan om att få stanna i Sverige. Det fattas över huvud taget inga beslut beträffande bosniska kvinnor, så det kan inte ha förekommit. Ingen har fått avslag, men ingen har hittills heller fått bifall. Som jag har sagt några gånger har Invandrarverket nu skickat ett antal ärenden till regeringen för att få vägledning om hur man skall göra med personer som kommer från Bosnien.

Herr talman! Jag vill först slå fast det jag tycker är det viktigaste av allt, nämligen att vi tydligen allihop är helt överens om att det krävs massiva insatser och att vi alla vill ställa upp på det. Det tror jag är mycket viktigt. Jag fick inte riktigt något svar på min fråga om hur pass mycket regeringen är beredd att utöka det ekonomiska stödet. Det är nog många som undrar, men vi kanske får svar i Birgit Friggebos nästa inlägg. Vi har emellertid fått besked om att det behövs ett utökat stöd, att regeringen vill skynda på och att man vill ge fortsatt stöd till UNHCR. Jag noterar också det positiva i att invandrarministern ändå säger att hon delar vår uppfattning att det är viktigt att det finns kvinnliga förhörsledare, kvinnliga offentliga försvarare och kvinnliga tolkar. Invandrarverket får väl lyssna ordentligt med båda öronen och förstå att det är en signal från både regering och riksdag. Vi vill gärna se till att man på Invandrarverket inte bara gör vad man kan, utan gör något mer än vad man kan. De skall lägga ned en stor ambition i det arbetet. Det finns många skäl till att det är nödvändigt att i just sådana här fall ha kvinnliga tolkar, som inte kommer från den andra sidan i konflikten, eller att ha kvinnliga förhörsledare och kvinnliga offentliga biträden. Vi vet det från våldtäktsfall i Sverige, och vi vet det också från de internationella förhandlingarna. Jag fick däremot inte besked om invandrarministerns uppfattning om det förslag som Psykiatriutredningen behandlar om ett särskilt institut liknande det som finns i Danmark för torterade och traumatiserade flyktingar. Ett sådant skulle uppenbart fylla en mycket stor funktion i Sverige. Också på den punkten vore det bra med ett positivt svar från regeringen. Är invandrarministern beredd att föreslå extra insatser? Det tar sin tid, som alla vet, att först få ett utredningsförslag, och sedan remissbehandla det och så få det till ett regeringsförslag. I avvaktan på att ett sådant institut kommer till stånd, som jag hoppas att det verkligen gör, vore det bra att få ett uttalande om att man är beredd att satsa extra för den här professionella behandlingen. Till syvende och sist står och faller allting med detta. För att över huvud taget ha en möjlighet att hjälpa dessa kvinnor -- och barnen som det också är fråga om -- ur sin traumatiska upplevelse måste det till massiv professionell kunskap. Det finns, som jag tror flera av oss har sagt här tidigare, en benägenhet att inte vilja tala, att skämmas, att gömma undan. Det är så oerhört viktigt att de professionella människor som arbetar med detta lär sig och vet hur det går till att få fram uppgifterna för att därmed också kunna hjälpa de människor som är i nöd. Låt mig till slut bara säga att det behövs mycket mera av kvinnliga initiativ. Det fordras förhandlingar, försoning, FN-insatser på den positiva sidan -- det fordras väldigt mycket mer av det tänkande som kvinnor representerar, flyktinghjälp och annat. Jag är glad för att det här första steget har tagits i riksdagen.
Herr talman! Jag sade från början att jag tyckte det var ett positivt svar. Jag tycker att de ytterligare frågor som har belysts har gjort att vi fått bra svar på våra frågor. En sak kan väl kulturministern vara nöjd med: att kunna gå tillbaka till den samlade regeringen och säga att kvinnorna i riksdagen är så påstridiga, att nu måste det här anslaget vara mycket stort, för detta är viktigt. Så tycker jag att jag kan tolka allas vår uppfattning om detta. I Dagens Nyheter den 8 mars läste jag en skakande berättelse av journalisten och författaren Slavenka Drakulic, som berättade om sitt personliga möte med en kvinna som blivit utsatt för en gruppvåldtäkt. Kvinnan säger så här: ''Din egen kropp blir en fiende. Man hatar sig själv. Till slut drömmer du om att dö.'' Vi kan knappast föreställa oss hur det känns för dessa kvinnor. Ändå tror jag att vi kvinnor kanske bättre än männen verkligen kan försöka leva oss in i hur det känns att bli så förnedrad. Man måste veta för att kunna hjälpa på bästa sätt -- och inte i sämsta fall trampa in i människors liv, visserligen med god vilja, men ändå försvåra den läkningsprocess som det här är fråga om. Jag noterar med stor tillfredsställelse att Flyktingmedicinskt centrum i Linköping nu arbetar fram rekommendationer för hur de asylsökande kvinnorna och deras barn skall behandlas. Margareta Viklund tog upp en fråga som ofta debatteras i pressen, nämligen förläggningsverksamheten och de sanitära förhållandena. Ingen vet bättre än jag vilka svårigheter det är när det kommer tusen flyktingar från f.d. Jugoslavien hit varje vecka. Vi måste alltså förstå svårigheterna, men samtidigt måste vi göra allt vi kan för att förbättra förhållandena. Jag har själv varit på ort och ställe på flera förläggningar och sett att det finns många brister. Det vore dock bra om kulturministern kunde säga någonting om dessa strävanden. En sak till är viktig. De flesta vill verkligen återvända hem, det säger nästan alla samfällt. Även om det är till ett hem som är bombat så vill de till hemorten. Jag ser också som en oerhört viktig gemensam uppgift för oss att finna former för dessa kvinnor att kunna repatrieras så småningom. Det är en uppgift som vi alla kan verka för.
Herr talman! Invandrarministern påpekar i sitt svar på interpellationerna att SIDA har givit medel till bl.a. Caritas i Sverige för en verksamhet riktad till de utsatta kvinnorna i förläggningar i Kroatien. Det är bra. Det är också bra att Sverige stöder FN:s appell från den 11 mars för f.d. Jugoslavien. I den ingår insatser för flyktingkvinnor. Det behöver dock uppmärksammas att sådana insatser behövs också för flyktingkvinnorna här i Sverige. Jag anser således att det nu är dags att också titta litet närmare på de kvinnor från f.d. Jugoslavien som finns i vårt land i slussar och förläggningar. I den gruppen finns många med djup ångest och obearbetade problem. Man berättar inte i första taget att man utsatts för våldtäkt, speciellt inte om man kommer från Bosnien-Hercegovina. Herr talman! Jag har inte av invandrarministerns svar kunnat utläsa att det finns någon strukturerad plan över hur man kan hjälpa kvinnor från f.d. Jugoslavien på ett professionellt och människovärdigt sätt. Det talas om psykiatriutredning och Flyktingmedicinskt centrum i Linköping, och det är ju bra. Men jag saknar en struktur, en plan för hur man tänker gå till väga. Tänker invandrarministern utarbeta en sådan plan? Jag tycker att det är litet besynnerligt att med citat från socialförsäkringsutskottets betänkande tala om att man måste ta de våldtagna kvinnornas svårigheter att berätta om sina svåra upplevelser som ett skäl till att inte försöka få tag i dessa kvinnor som gått igenom hemska upplevelser. Vad det hela handlar om är dessa kvinnors stora behov av att bearbeta problemen och få komma till medicinsk och gynekologisk undersökning. Det måste finnas en väg att nå dessa kvinnor. Är invandrarministern beredd att försöka finna den vägen? Jag känner till en kvinnlig läkare från Kroatien som nu är distriktsläkare i Sverige och som har tagit fram ett frågeformulär riktat till kvinnorna från f.d. Jugoslavien. Genom det frågeformuläret kan man få fram, utan att direkt fråga, vilka kvinnor som förmodligen har utsatts för våldtäkter. Visst kan man få kontakt med och kunskap om svåra problem om man verkligen vill. Men det är också viktigt att fånga upp de problem man stöter på, dvs. att det finns möjligheter att hjälpa. Här tror jag att man måste ta hjälp av både professionella och frivilliga organisationer och verksamheter. Framför allt de internationella frivilliga organisationerna har både kunskap och engagemang och tillgång till professionella medarbetare. Varför inte ett landsomfattande projekt i samarbete mellan exempelvis Röda korset, Rädda barnen och Invandrarverket?

Fru talman! Jag har full förståelse för att statsrådet har svårt att hinna med att besvara alla frågor. Vid den här typen av interpellationsdebatt kunde man i och för sig fundera på om inte statsrådet skulle kunna ges något längre tid för att få möjlighet att ge svar till så pass många personer samtidigt. Jag vill understryka att jag är glad över de förtydliganden jag fick på några punkter som flera av oss tagit upp. En av dem är att Sveriges passivitet snarast handlade om ett uttryckssätt i svaret och inte om en passivitet i verkligheten, vilket hade varit betydligt värre. Mina frågor uppstod just med anledning av att jag har fått intrycket att Sverige genom olika internationella insatser har varit pådrivande. Detta måste framkomma tydligare. När vi nu vill få frivilliga organisationer och människor att bli engagerade på olika sätt måste vi som politiker, vare sig vi tillhör regering eller riksdag, visa vilken vikt vi lägger vid denna fråga. Vi måste visa att det finns ett starkt engagemang på högre ort i Sverige så att säga. Jag vill sedan nämna några andra frågor som togs upp. En av dessa har ännu inte blivit besvarad av kulturministern, nämligen den som Maj Britt Theorin och även jag tog upp om psykiatriutredningen. Vi vet att det görs vissa insatser redan i dag. De görs på ett mycket bra sätt av Röda korset vid Centrum för tortyrskadade. Men de har under många år visat sig vara otillräckliga. Man når kanske 50 personer per år för långvarig behandling och några fler för kortvarig behandling. Men det är helt klart otillräckligt. Därför behövs insatser av den typ som man i Psykiatriutredningen har talat om. Fru talman! Jag vill också ta upp den fråga som jag själv väckte, nämligen frågan om en kvinna som har blivit våldtagen och som har fått avslag på sin asylansökan. Detta har hänt, kulturministern. Hon kommer emellertid inte från Bosnien utan från Kosovo, dvs. från f.d. Jugoslavien. Det handlar om en person som klart och tydligt har utsatts för våldtäkt, vilket är dokumenterat. Detta har inte ifågasatts av polisen. Kvinnan själv hävdar med bestämdhet att det var fråga om en våldtäkt som en form av tortyr. Hennes asylansökan har alltså avslagits. Ett överklagande är nu aktuellt. Jag hoppas naturligtvis att beslutet kommer att ändras. Men detta har inträffat, och jag hoppas därför att man från regeringens sida mycket tydligt klargör att det inte bör gå till på det här sättet, utan att man klart och tydligt uttalar att våldtäkt är en form av tortyr.
Fru talman! Jag tycker att det var mycket bra att statsrådet underströk Sveriges aktiva arbete för en internationell rättegång mot personer som misstänks för krigsförbrytelser. Till skillnad från kulturministern tror jag att det är viktigt att detta betonas. Jag tycker inte att det alltför tydligt framgår av den allmänna debatten kring dessa frågeställningar. Jag vill återvända litet till diskussionen om möjligheten för de kvinnor som kommer hit att få hjälp med att bearbeta sina svåra upplevelser. Margitta Edgren tog i sitt första inlägg upp de känslor av skuld och skam som kvinnor upplever i de här sammanhangen, vilket de inte alls borde göra. Skulden och skammen är inte deras. Jag tror att det krävs omfattande utbildning för att den personal som skall möta dessa kvinnor skall kunna hjälpa dem att berätta om sina problem. Jag tror att det var Margareta Viklund som tog upp denna fråga. Mitt intryck av det som sammantaget sägs i interpellationssvaret är att utbildningen inte är tillräckligt systematisk och omfattande, utan att utbildningen sker tämligen sporadiskt. När man hänvisar till Socialstyrelsens allmänna råd om att erbjuda möjlighet till gynekologisk hälsokontroll bekräftas för mig snarast att det saknas riktig insikt om hur man skall möta kvinnor som har dessa fruktansvärda erfarenheter bakom sig. Självfallet måste vi respektera att dessa kvinnor har mycket svårt att tala om sina upplevelser, men man får för den skull inte underlåta att markera att det inte är kvinnan som skall känna skulden och skammen. Hon måste få hjälp och aktiv uppmuntran att berätta om de fruktansvärda erfarenheterna för att hon själv som människa skall få hjälp och för att man skall få ett underlag för det fortsatta arbetet med t.ex. den internationella rättegången.
Fru talman! Det har tagit litet tid innan engagemanget i Sverige har väckts och vuxit. Men jag håller med Birgit Friggebo om att det ändå känns som att det nu finns en större väckelse för denna fråga. I Lund t.ex. görs varje onsdag kl. 12 på Stortorget en kvinnomanifestation för dessa kvinnor. Det är klart att man kan rycka på axlarna och tycka att det är litet töntigt osv., men jag tror på symbolhandlingar. Detta är en viktig symbolhandling dels naturligtvis för de kvinnor som själva deltar, men också för andra kvinnor, för att väcka organisationer och svenska medborgare för vad som händer och sker i f.d. Jugoslavien. Den enda fråga som jag vill tillägga, som Birgit Friggebo inte riktigt svarade på, är frågan om asylskäl. Självfallet vet vi alla här att det ännu inte har varit aktuellt med asyl för dessa kvinnor och att ett ärende har skickats till regeringen för bedömning. Jag undrar återigen: Kommer våldtäkt på detta sätt att betraktas som krigsförbrytelse och tortyr?

Fru talman! Jag är ledsen att jag inte hinner besvara alla frågor, men jag skall försöka att besvara dem ganska snabbt. Dessa kvinnor som kommer hit till Sverige skall alltid erbjudas en socialmedicinsk intervju på förläggningarna. Den utförs av en sjuksköterska. Det är då viktigt att personalen är välutbildad så att man kan bedöma och se tecken om något traumatiskt har förekommit. Detta gäller inte bara sjuksköterskor på förläggningar och slussar, utan också vid kommunala mottagningar etc. Medicinskt centrum i Linköping har hjälpt Invandrarverket att rikta uppärksamhet på asylsökandes signaler om att något inte står rätt till. När det gäller dem som kommit hit genom kvot, dvs. de som kom direkt från fångläger i Jugoslavien, har man från Medicinskt centrum mer systematiskt intervjuat dem. De har en fördel i att de direkt får permanent uppehållstillstånd. De kommer således in i mottagningsförhållandena ute i kommunerna. Vad man möjligen kan oroa sig litet grand för just nu är situationen att kvotflyktingarna mer regelmässigt får en ordentlig vård medan de som kanske är på förläggningarna på grund av att de är så många inte får riktigt samma systematiska omhändertagande. Det är viktigt att det inför framtiden finns rekommendationer om hur man skall göra. Det är dessa man arbetar med i Linköping. Man vill då se på omfattningen och hur rekommendationerna skall utformas. En annan sak som också är viktig är att man kan ordna en meningsfull sysselsättning under väntetiden. I detta sammanhang kan frivilligorganisationer göra jätteinsatser, utöver de insatser som görs i dag, plus att man från Invandrarverkets sida kan medverka till en meningsfull sysselsättning. Vi vet i dag att det varierar. På en del förläggningar är man mycket långt framme, och på andra har man inte kommit lika långt. Vi skall nu ta fram nya förslag om hur mottagningen skall gå till. Vi kommer då att ägna mycket intresse åt frågan om meningsfull sysselsättning under väntetiden. Det har ställts frågor om detta institut och vad jag har för inställning till det. Ni vet alla här att den frågan bereds på Socialdepartementet, att den är ute på remiss och att jag inte kan svara att det kommer att bli precis ett sådant institut som har föreslagits. Självfallet måste vi ha någon form av möjligheter att bygga upp kunskap när det gäller tortyr och misshandlade människor. Exakt i vilken form det skall ske, kan jag inte svara på nu. Jag har också tittat på denna utredning och avvaktar naturligtvis med intresse remissbehandlingen. Men det viktiga är ju inte de exakta formerna utan att det faktiskt mer systematiskt samlas. Sedan är frågan hur vi skall ta ställning till dessa kvinnors skäl när vi tar ställning i asylfrågan. Det första som vi nu måste göra är ju att i den stora frågan bestämma oss för om vi skall fortsätta som hittills, dvs. inte fatta beslut i dessa ärenden, alltså de facto ge skydd i Sverige men inte formalisera det, eller om vi skall gå in på någon form av tillfälligt uppehållstillstånd. Det är klart att frågan reses om huruvida man redan i detta läge skall ge permanent uppehållstillstånd. Det finns inget land i Europa i dag som ger permanent uppehållstillstånd mot bakgrund av att det måste bli fred där nere, och det måste bli ett slut på den etniska rensningen. Människorna vill återvända om vi kan garantera dem en säker fred. Vi skall även hjälpa i närområdet så gott som vi över huvud taget kan. Det är den övergripande fråga som regeringen nu har på sitt bord. Den exakta asylprövningen senare kommer i ett senare skede. Det är klart att den situation som råder i det land som man har att fatta beslut om är avgörande också för hur asylprövningen skall gå till. Margareta Viklund sade att det fanns en ödmjukhet i dessa svåra frågor. Jag tycker personligen att detta är utomordentligt plågsamt. Det går inte en dag, inte en timme utan att man har detta nära inpå sig. Jag tror att många människor i Sverige känner precis på samma sätt. Vad vi som politiker egentligen också har att ta ställning till, även om vi inte är direkt inblandade, är med vilka medel vi skall kunna åstadkomma en fred. Detta har vår generation av politiker aldrig ställts inför. Skall vi gå in och säga att man med vapenmakt skall försöka få slut på detta elände, eller skall vi inte göra det? Detta är en av de största frågor som vår politikergeneration har att ha synpunkter på. Jag tyckte att det var bra att Margareta Viklund beskrev hur det ser ut på en del av våra slussar, vilket har sin bakgrund i att det har kommit så många under en kort period. Invandrarverket gör verkligen vad man kan för att få fram fasta förläggningsplatser. Men det är minsann inte någon lyx som dessa människor vräker sig i, som en del vill påstå. Till sist har vi här talat om förankringen som börjar finnas hos människorna. Jag har här ett upprop som är undertecknat av drygt 2 000 kvinnor. Det är från kvinnoorganisationer över hela landet. De säger: Kräv fred i Jugoslavien! Stoppa våldtäkterna, de är krigsförbrytelser! Kvinnor och barn offras, de behöver vårt stöd! Detta är tillställt ordföranden i ESK, Sveriges utrikesminister, med önskan om vidare befordran till FN samt till Sveriges riksdag.

Fru talman! Per Stenmarck har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att trygga återvinningen av blybatterier. Som jag redovisade den 16 februari med anledning av frågor från Kenneth Lantz och Bo Nilsson har blypriserna på världsmarknaden under senare år legat på så låga nivåer att den svenska återvinningen av blybatterier varit företagsekonomiskt olönsam. För att i största möjliga utsträckning undvika att uttjänta blybatterier hamnar i miljön beslutades år 1990 om ett åtgärdsprogram. Programmet baseras på idén om producentansvar. Den som yrkesmässigt överlåter blybatterier är skyldig att ta tillbaka förbrukade sådana batterier. För att finansiera programmet kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ta ut en miljöavgift av tillverkare och importörer av blybatterier. I syfte att stärka insamlingssystemet finansiellt höjde regeringen i oktober förra året miljöavgiften från miljoner kronor i Riksgäldskontoret för de resursbehov som uppkommer för att täcka tillfälliga likviditetsbrister. Jag redovisade också att Naturvårdsverket i en skrivelse till regeringen i december hemställde att avgiften för blybatterier skulle höjas med ytterligare 8 kr för att även täcka kostnader för bidrag till återvinningsverksamheten. Naturvårdsverkets skrivelse är för närvarande föremål för beredning och remissbehandling.